Herr talman! Herr Åkerlund säger att jag gjort ett insinuant inlägg mot honom. Jag vill försäkra honom att jag inte på något sätt gjort det. Det som har att göra med mänskliga frioch rättigheter kan man nämligen inte koppla ihop med hårdvaluta, som herr Åkerlund har gjort i sina anföranden här. Till sist, herr talman, vill jag bara säga att här har herr Virgin från högerpartiet på sitt koncilianta sätt försökt att överbrygga det som eventuellt inte var riktigt i herr Åkerlunds anförande.

Herr talman! Det gällde bara en fråga som herr Åkerlund ställde till oss andra. Han undrade om vi hade haft tillfälle att studera förhållandena i Sydafrika. Själv hade han gjort det. Nej, herr Åkerlund, det har jag inte. Jag vet inte ens om jag har någon möjlighet att få studera förhållandena där. Jag vet inte om jag får inresetillstånd. Det skulle närmast förvåna mig om jag fick det att döma av de skrivelser som då och då kommer till mig från sydafrikanska ambassaden här i Stockholm. Men jag har haft tillfälle att läsa en del om Sydafrika. Bland annat har jag just i dagarna läst en bok, till vilken manuskriptet smugglats ut från Syd afrika. Boken är skriven av en s,. k. 90-dagarsfånge. Jag tror att den fången känner bättre till förhållandena och har haft flera tillfällen att studera hur det, som herr Åkerlund säger, komplicerade sydafrikanska samhället fungerar. Den fången är en vit man som suttit i ensam cell olika 90-dagarsperioder på grund av att han kritiserat apartheidsystemet. Jag tror som sagt att hans kunskaper är ganska väl dokumenterade.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har frågat inrikesministern vilka åtgärder han ämnar vidta under hösten och instundande vinter för att ge polisen möjligheter att intensifiera kontrollen av att hastighetsbegränsningarna efterlevs. Eftersom ärenden rörande polisväsendet handläggs i justitiedepartementet, har = interpellationen överlämnats till mig för besvarande. Säkerheten i trafiken är i hög grad beroende av att gällande trafikbestäm melser iakttas. Polisens trafikövervakning, som omfattar bl.a. hastighetskontroll, utgör därför ett väsentligt led i trafiksäkerhetsarbetet. För trafikövervakningen har polisen i samband med förstatligandet och under tiden därefter tillförts betydande förstärkningar i såväl personellt som materiellt avseende. Fr, o. m. detta budgetår är omkring 1 300 polismän avdelade enbart för trafikövervakning. Denna personal är placerad vid trafiksektionerna i polisdistrikten och vid 35 länstrafikgrupper. I samband med omläggningen till högertrafik förstärktes trafikövervakningspersonalen = väsentligt. Viss trafikövervakning ingår också kontinuerligt som ett led i den allmänna övervakning som fullgörs av annan polispersonal. Av de drygt 2300 motorfordon som i dag finns inom polisväsendet är 436 bilar och 435 motorcyklar avsedda för trafikövervakning. Dessutom har polisen 4 helikoptrar, som används huvudsakligen för trafikövervakning. De har visat sig vara ett mycket värdefullt hjälpmedel i detta arbete. Av de tekniska hjälpmedel i övrigt som står till polisens förfogande för trafikövervakning kan jag nämna 76 radarhastighetsmätare, varav 35 är inmonterade i särskilda bilar. Varje län har 2—3 sådana mätare; För att tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas så rationellt som möjligt har rikspolisstyrelsen utfärdat anvisningar om hur arbetet bör bedrivas. Styrelsen har dessutom med början våren 1966 genomfört vissa trafikövervakningsaktioner som har berört hela landet. För dessa samordnade aktioner har landet indelats i 6 regioner, var och en bestående av 3—6 län. Därigenom har en slagkraftigare organisation erhållits. Efterlevnaden av gällande hastighetsbegränsningar är inte tillfredsställande. Under perioden fjärde kvartalet 1966 till tredje kvartalet 1967 uppgick antalet rapporterade överträdelser till ca 84000. Vid en samordnad aktion under två veckor i oktober i år rapporterades omkring 8 500 överträdelser av hastighetsbestämmelserna. Undersökningar i Stockholm efter omläggningen till högertrafik har visat att i genomsnitt över 40 procent av trafikanterna kör för fort. På platser där hastigheten var begränsad till 40 km/ tim. överskred 62 procent av fordonen hastighetsgränsen. Enligt min mening är en kombination av lämpligt avvägda hastighetsbegränsningar och effektiv trafikövervakning ett mycket effektivt medel att öka trafiksäkerheten. Av vad jag har sagt framgår att avsevärda resurser redan har ställts till polisens förfogande. Ytterligare insatser är emellertid nödvändiga. Rikspolisstyrelsen har i sina anslagsäskanden för budgetåret 1968/69 begärt bl.a. 100 polismanstjänster för trafikövervakning och 50 bilar utrustade med radarhastighetsmätare samt trafikövervakningsmateriel i övrigt för 2,6 milj.kr. Dessa krav övervägs i det budgetarbete som pågår. Men det är också nödvändigt att rationalisera trafikövervakningsarbetet med de resurser vi har. Så har också skett som har framgått av vad jag redan har sagt. För närvarande pågår arbete för att förbättra planläggningen av såväl de centralt initierade aktionerna som den regionalt och lokalt bedrivna övervakningen och för att i än större utsträckning kunna utnyttja tekniska hjälpmedel. Att — som interpellanten antyder — utnyttja icke-polisiär personal i trafikövervakningsarbete förefaller mig däremot vara mindre lämpligt. Av den personal som arbetar med trafikövervakning krävs goda kunskaper om trafiklagstiftningen och om fordonens tekniska beskaffenhet. Polispersonalen har dessa kunskaper. Dessutom är det nödvändigt att den som övervakar trafiken har polisiära befogenheter och rätt att tillgripa de medel som kan vara nödvändiga för att genomföra olika tjänsteåtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Kling för svaret på den feladresserade interpellationen. Herr statsrådet lämnar i sitt svar en intressant redogörelse för den personal som är avdelad för trafikövervakning. Vidare får vi en redovisning av de fordon och de instrument som är tillgängliga i trafiksäkerhetsarbetet, och jag ber att få tacka för detta. Något konkret svar på min fråga, vilka åtgärder herr statsrådet ämnar vidtaga för att ge polisen möjligheter att intensivare bedriva sitt trafiksäkerhetsarbete, kan man knappast utläsa ur svaret. På längre sikt räknas dock med en förstärkning av de personella och tekniska resurserna. Statens trafiksäkerhetsråd underströk i ett remissvar förra året att övervakningen av trafiken borde förstärkas. Rikspolisstyrelsen har också förklarat vid upprepade tillfällen att en av de angelägnaste uppgifterna är att förstärka trafikövervakningen. Jag noterar med tillfredsställelse att herr statsrådet så starkt i svaret betonar, att ytterligare insatser är nödvändiga och att det också är nödvändigt att rationalisera trafiksäkerhetsarbetet med de resurser som för dagen står till buds. Låt mig citera en mening ur herr statsrådets svar, där herr statsrådet Kling säger: »Enligt min mening är en kombination av lämpligt avvägda hastighetsbegränsningar och effektiv trarikövervakning ett mycket effektivt medel att öka trafiksäkerheten.» Jag vill understryka att jag helt delar denna herr statsrådets uppfattning. Alla har vi erfarenhet av och tillgång till siffror som visar, hur efterlevnaden av de nu gällande hastighetsbestämmelserna är. Den frågan har ju alldeles nyligen debatterats här i kammaren i samband med en frågestund. Herr statsrådet anför själv skrämmande siffror som visar, att 62 procent av fordonen i Stockholm bryter mot 40 kilometersregeln. = Trafikchefen = vid Stockholms Taxi har i ett tidningsuttalande påpekat detsamma, och en poliskommissarie har i ett uttalande sagt: »Det är nästan bara jag som håller 40 kilometer, och jag blir sist överallt.» Vi kan då ställa oss frågan: Är hastighetsbestämmelserna avvägda på ett olämpligt sätt, eller är orsaken att det inte bedrivs en effektiv trafikövervakning? Egentligen bör vi inte i detta sammanhang debattera frågan om hastighetsbegränsningar på nytt, men låt mig kort deklarera den personliga uppfattningen — och jag tycker att det är ännu mer motiverat att göra det, eftersom kommunikationsministern är närvarande här i kammaren — att 40 kilometer knappast kan vara en lämpligt avvägd hastighet. Polisen med rikspolischefen Carl Persson i spetsen har klart deklarerat att 40 kilometer är en orimligt låg hastighet. Man får kanske inte fordra att polisen skall övervaka att bestämmelser, som de själva inte tror på, skall efterlevas. Trots dessa synpunkter är jag dock övertygad om att ett effektivt övervakningsarbete är = olycksförebyggande. När vi tagit del av den färska olycksstatistiken för november månad — eller rättare sagt fram till den 26 november — måste vi starkt poängtera att allt som kan göras i olycksförebyggande syfte måste göras. Under september och oktober månader har vi klart legat under förra årets olyckssiffror. November är den första månaden efter högertrafikens genomförande, då vi överskridit totala antalet trafikolyckor under samma månad förra året. Praktiskt taget hela denna ökning utgöres av olyckor utanför tättbebyggt område. Ser man på antalet dödade och skadade för månaden november i år i jämförelse med förra året, finner man att det inom tättbebyggt område är en minskning med cirka 10 procent men att det i icke tättbebyggt område är en ökning på inte mindre än 20 procent. Jag vill inte på något sätt påstå att denna utveckling i olycksstatistiken enbart skulle bero på sämre övervakning, även om det skett en stark indragning av den personal som fanns tillgänglig vid högertrafikens genomförande. Det finns säkert flera orsaker till den beklagliga utvecklingen. Det är väl dock alldeles klart att respekten för och efterlevnaden av gällande hastighetsbestämmelser avtrubbas så småningom. Vi är helt överens, herr statsrådet och jag, om att hastighetsbegränsningarna, för att de skall få effekt, måste kombineras med en effektiv övervakning. Jag vill till sist ännu en gång understryka, att allt måste göras för att också på den vägen förebygga olyckor.
Herr talman! Det råder uppenbarligen inte några större meningsskiljaktigheter — om det nu över huvud taget finns några sådana mellan herr Karl Erik Eriksson och mig i fråga om kombinationen av = polisövervakning och lämpligt avvägda trafikregler. Men jag vill ännu en gång liksom jag gjort tidigare i dag i denna kammare inskärpa att regeringen inte kan ta ställning till ändringar i reglerna om hastighetsbegränsningar, förrän den har fått höra vad högertrafikkommissionen har att säga i den frågan.

Herr talman! Får jag bara ställa en kort följdfråga till statsrådet Kling. Jag nämnde några siffror beträffande olycksstatistiken. Jag sade att vi i september—oktober har legat under förra årets olyckssiffror.

Herr talman! Jag tror att det är litet för tidigt att redan nu ge ett konkret svar på den sista frågan. Vi måste ju få tillfälle att se på de undersökningar som görs dels inom högertrafikkommissionen och dels inom rikspolisstyrelsen och att närmare studera den statistik som kommer fram. Det är alldeles klart att här kommer, periodvis i varje fall, att sättas in förstärkningar i trafikövervakningen. Så har skett genom samfällda aktioner initierade av rikspolisstyrelsen, och det kommer med all säkerhet att ske i fortsättningen också.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om jag vill medverka till att ökade anslag ställes till förfogande för vägbyggnader i områden där den tunga trafiken kraftigt ökar på grund av flottningens upphörande, Vidare har herr Olsson frågat mig om jag avser att medverka till utökning av vägbyggandet på grund av rådande arbetslöshet i vissa regioner. Anledningen till att transporter av rundvirke överflyttas från flottled till landsväg är framför allt att det för transportören totalt sett blir fördelaktigare med landsvägstransport. Utöver de direkta kostnaderna är det av betydelse att framställningen av exempelvis vissa papperssorter kräver färskt virke, som inte legat någon längre tid i vatten för att en tillfredsställande kvalitet skall uppnås. Att det för transportören/ skogsindustrin blir fördelaktigare med landsvägstransport än med flottning behöver dock inte innebära att landsvägstransport också blir billigare för samhället, eftersom ökade insatser för vägbyggande och vägunderhåll ofta fordras i samband med en transportomläggning till landsväg. Det är emellertid uppenbart att en relativt långt gående upprustning av bärigheten på de kraftigare trafikerade vägarna i allmänhet är lönsam från samhällsekonomisk synpunkt. En sådan upprustning har också sedan lång tid varit en målsättning för vägbyggandet i landet. Numera är mer än 80 procent av landets riksvägar upplåtna för 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck. Av de genomgående länsvägarna är mer än 1/3 upplåtna för dessa höga belastningar. Upprustningen fortsätter genom insatser i form av såväl genomgripande vägombyggnader som broombyggnader och vägförstärkningsarbeten. Med hänsyn till knappheten på resurser och behovet av åtgärder inom alla delar av landets vägnät måste emellertid dessa ombyggnadsoch förstärkningsarbeten avgränsas till de starkast trafikerade lederna där trafikanternas vinster av den ökade bärigheten väl uppväger kostnader för samhällets insatser. På större delen av länsvägnätet kan därför några mera omfattande och dyrbara ombyggnadsåtgärder knappast komma i fråga. Vissa punktinsatser såsom ombyggnad av svaga broar kan dock vara lönsamma, genom att de möjliggör temporära höjningar av den tillåtna belastningen t.ex. då vägen är tjälad. Jag vill emellertid i sammanhanget framhålla att en förutsättning för att åtgärder på vägnätet skall kunna samordnas med nedläggningen av en flottled är att man från skogsindustrins sida planerar sina förändringar i transportsätt på längre sikt än hittills. Därigenom och genom samplanering med vägmyndigheten skapas den grundläggande förutsättningen för att förbereda vägnätet för de ökade belastningarna. Behövliga vägombyggnader kan då tas in i flerårsplanerna vid den revision som sker vart tredje år i den mån de har hög angelägenhetsgrad jämfört med andra vägföretag i landet. Utnyttjandet av vägbyggandet i sysselsättningsskapande syfte berördes i direktiven inför upprättandet av flerårsplanerna för perioden 1967—1971. Däri förutsattes bl.a. att planerna skulle upprättas under hänsynstagande till att en viss del av vägbyggandet även i fortsättningen kunde komma att ske i form av beredskapsarbeten. De gällande planerna innefattar i enlighet härmed — förutom pågående projekt och sådana projekt som beräknas kunna komma till utförande inom ramen för den ordinarie vägbyggnadsverksamheten — även från trafikpolitisk synpunkt angelägna projekt av sådan storlek, art och lokalisering, att arbetsmarknadsmyndigheterna kan utnyttja beredskapsarbeten inom vägväsendet på bästa sätt. En rad vägföretag är därför nu förberedda och kan sättas i gång med kort varsel. Det ankommer på arbetsmarknadsmyndigheterna att avgöra om vägbyggandet på grund av arbetslöshet i vissa regioner bör utnyttjas som beredskapsarbeten och vilka beredskapsprojekt som i så fall skall utföras. Jag kan nämna att inom vägsektorn har under innevarande höst påbörjats arbeten inom ramen för flerårsplanerna med en beräknad kostnad av 53 miljoner kronor under budgetåret 1967/68. Företag för ytterligare 28 miljoner kronor är under övervägande, och dessutom pågår arbeten från tidigare år för 142 miljoner kronor.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

På mina frågor om vi kunde påräkna kommunikationsministerns medverkan till en utökning av vägbyggandet med hänsyn till den ökade belastning som flottningsindragningar medför, med hänsyn även tagen till det besvärande arbetslöshetsläge som vi nu upplever, har jag tyvärr inte fått ett svar som inger löften. Svaret var närmast en redogörelse över den normala gången i dessa ärenden. Jag kanske kan hoppas på att kommunikationsministern i en kommentar något ytterligare utvecklar sin syn på just de extraordinära förhållanden som jag åberopat i min interpellation. Om jag, herr talman, först får ge några kommentarer beträffande flottningsindragningen vill jag säga att jag inte betvivlar att huvudanledningen till dessa förändringar från transportörernas och från skogsindustrins sida är att flottningen i längden inte beräknas bli lönsam och att dessutom vissa kvalitetssynpunkter spelar en viss roll. Denna bedömning torde väl också på längre sikt inte kunna vederläggas ens om man lägger allmänna synpunkter på frågan. I likhet med statsrådet ställer jag dock frågan: Kan det ur samhällsekonomisk synpunkt vara rimligt med en så hastig och som synes dåligt förberedd övergång till landsvägstransport som skett och som sker i vissa vattendrag? Har det över huvud taget gjorts några samhällsekonomiska bedömningar av de verkningar i trafikhänseende, om tillkommande kostnader beträffande vägnätet osv., som en så genomgripande strukturförändring som en hundraårig flottnings upphörande i en stor floddal innebär? Vad vi saknar här och som påtalats i många sammanhang är den brist på samhällsekonomiska kalkyler om de långsiktiga verkningarna av de djupgå ende omvandlingar som sker på olika områden. I vårt land sker för närvarande en stark centralisering av näringslivet med en kraftig förskjutning av arbetskraft och människor utan att vi har klart för oss vad denna omflyttning kostar samhället som helhet, i vilken grad den är lönsam och de övriga konsekvenser som uppstår för samhället i stort. För kort tid sedan diskuterades i riksdagen förändringar inom statens järnvägar, då man också efterlyste huruvida de företagsekonomiska bedömningarna inom företaget verkligen vägts mot den samhällsekonomiska totalbedömningen. I en TV-intervju svarade generaldirektören i SJ på en fråga, om han hade gjort några utredningar beträffande vilka verkningar som uppstår i en bygd när järnvägen dras in, att en sådan bedömning inte hade förekommit. Jag anser att det i många fall fordras en sådan samhällsbedömning och att den även bör göras i fråga om de förändringar som nu är aktuella genom flottningstransporternas överförande = till landsväg. Jag vill fråga om statsrådet är beredd att ta initiativ till sådana samråd med vederbörande intressenter, så att bästa möjliga planläggning kan åstadkommas till gagn för transportörer, arbetskraft inom berörda områden, vägmyndigheter och trafikanter. Den som något följt frågan vet att stora förändringar redan sker sedan flera år. Även om denna interpellation i första hand avser en diskussion av dessa frågeställningar ur rikspolitisk synpunkt, vill jag som exempel nämna några siffror ur en utredning som gjorts av handelskammaren i Gävle, avseende en godstransportundersökning för Gävleborgs län. Man har kommit fram till att på väg 83, vars sträckning till större delen följer Ljusne älv, var godstransportmängden i fråga om rundvirke 96 000 ton vid årsskiftet 1959 66, alltså nästan en tredubbling på sex år. De prognoser man utarbetat i samma utredning pekar på en godsmängd i fråga om rundvirke år 1971 av 403 000 ton, och då var beslutet om flottningsindragningen i Ljusnan inte' känt vid tiden för prognosens utarbetande. Den transportökning som nu Ööverföres till landsväg när det gäller Ljusnan är ungefär 14 miljoner kubikfot. För att exemplifiera vad det betyder kan jag nämna att det motsvarar per dag cirka 40 lastbilslaster om 30 ton eller 60 kubikmeter virke som under 250 av årets dagar ytterligare kommer att belasta ett redan ansträngt vägnät. Därtill kan läggas de planer som SJ har på att överföra en del av trafiken till vägnätet. Denna ökade trafikintensitet medför självfallet allvarliga olägenheter såväl ur vägunderhållssynpunkt som ur trafikteknisk och trafiksäkerhetssynpunkt. Som jag, enligt det sätt på vilket jag här försökt utveckla frågan, ser på detta, hade det funnits anledning till samråd redan i ett tidigare skede, och det finns också alla skäl till en kraftig upprustning av vägnätet med hänsyn till de här påtalade förändringarna. Inom parentes sagt har jag vid undersökningarna med anledning av interpellationen funnit att just Gävleborgs län förefaller ganska underförsörjt beträffande vägbyggnadsmedel om man tar hänsyn till de klimatiska faktorer som där råder, ett tidigare dåligt utgångsläge, jämförelser beträffande biltäthet, trafikintensitet osv. Detta tänker jag dock inte ta upp till diskussion just nu, utan det kanske finns anledning återkomma därtill vid senare tillfälle. Att frågan om vägbyggnaderna har sammankopplats med arbetslösheten beror på att jag anser det vara i högsta grad angeläget att meningsfyllt arbete ges dem som saknar sysselsättning samt att jag anser — även om meningarna här är delade — att vägbyggen är lämpliga som beredskapsarbeten. Inrikesministern har i ett svar i andra kammaren för någon tid sedan på en fråga av herr Larsson i Norderön sagt, att någon markant ökning av beredskapsarbeten på vägar inte är påräknad. Jag hoppas dock att statsrådet Lundkvist, som är den främste värnaren av vårt vägväsende, ändå vill lägga sitt ord i vågskålen, så att vi nu, bl.a. med hjälp av arbetsmarknadsmedel, får en angelägen upprustning av vägarna till stånd. Det skulle vara värdefullt med en kommentar till detta från statsrådet. En upprustning av vägnätet inte minst i stödområdena och särskilt i inlandsområdena ter sig alltmer angelägen såsom en förutsättning för den lokaliseringspolitik och för de andra särskilda åtgärder som riksdagen driver och planerar framöver. Att döma av de rapporter som den pågående länsplaneringen lämnar torde vi nödgas öka ansträngningarna i framtiden för att finna sysselsättning och inkomster åt en mycket stor del av befolkningen i de nämnda områdena. Efter vad jag här har sagt kvarstår min fråga, om statsrådet vill medverka till ett ökat vägbyggande i vinter och en planering inför nästkommande vinter, som också av allt att döma kommer att bli besvärlig ur sysselsättningssynpunkt.
Herr talman!

Herr Johan Olsson tog upp några av de samhällsekonomiska bedömningar som han i likhet med mig anser bör ligga till grund för de avvägningar som här skall ske i skilda avseenden. Jag har i annat sammanhang redovisat de ansträngningar som regeringen gör för att genom olika former av effektivare samhällsplanering skapa just förutsättningar för sådana här bedömningar. Herr Johan Olsson gav själv exempel på någon form av sådan planering som vi för närvarande bedriver. Avsikten med denna planering är ju helt enkelt att vi den vägen skall bättre än tidigare kunna göra de samhällsekonomiska bedömningar och avvägningar som vi här alla tycks vara överens om bör ske i sådana här sammanhang. När det gäller vägbyggandet och då särskilt de situationer som herr Johan Olsson har tagit upp i sin interpellation får vi pröva vägprojekten från fall till fall. Då bör regionalt också komma in i bilden just dessa överväganden, alltså vilken roll en väg spelar ur samhällsekonomisk synpunkt, vilken betydelse den har och vilken prioritering vägföretaget i och för sig bör ges. Jag kan framhålla att under senare år i anslutning till övergång från flottning till landsvägstransporter omprioriteringar har skett för olika vägbyggnadsföretag. Man har då fått taga speciell hänsyn till att en övergång skett från flottning till landsvägstransport. Även där, menar jag, är det av utomordentligt intresse för samhället i dess helhet, och borde vara det för det enskilda företag som överväger en sådan åtgärd, att företaget tidigt tar kontakt med vägmyndigheterna och förbereder sådana åtgärder bättre än vad som hittills kanske har varit fallet.

Det finns alltså ett gemensamt intresse för både företagen och samhället att ett företag tar kontakt när det överväger åtgärder av den karaktär som anges i herr Johan Olssons interpellation. Jag tror alltså att man kan säga att det allmänt taget är svårt att finna de former vi i och för sig skulle önska för den samordning mellan den enskilda industrins investeringar och de offentliga investeringarna som vi vet att det ur samhällsekonomisk synpunkt föreligger ett så stort behov av. Regeringen arbetar emellertid medvetet på att finna sådana former för samhällsplaneringen i stort. Vad slutligen SJ beträffar sade herr Olsson att SJ vill avlasta de tunga transporterna från järnväg till landsväg. Det vill inte SJ göra utan tvärtom. I enlighet med de trafikpolitiska målsättningarna har vi skapat bättre förutsättningar än tidigare för SJ att konkurrera om de tunga transporterna. Vi anser nämligen att det är till fördel att SJ i fri konkurrens med lastbilstrafiken kan få överta tunga transporter som i och för sig kan vara mindre lämpade för landsväg men som borde vara välkomna på järnvägarna.

Herr talman! Jag tackar för de kompletteringar som statsrådet Lundkvist gjort, och jag vill säga att jag delar uppfattningen att företag som avser att lägga ner flottningen i vissa vattendrag i god tid borde ta kontakt med berörda myndigheter för att planera en Successiv och ur olika synpunkter gynnsam avveckling. Men så har inte skett i alla fall, och jag skulle vilja fråga om det inte funnes anledning för statsrådet att ta initiativ till sådana samråd. I flera älvar hotas flottningen av nedläggning, och jag tror att det skulle vara välgörande om kontakter togs mellan vägmyndigheter och transportörer för att diskutera t.ex. en femårsplan angående virkestransporterna. Statsrådet Lundkvist sade att vi i den pågående länsplaneringen får ett utmärkt instrument för att bättre kunna göra samhällsekonomiska bedömningar, men jag tror att vi i många stycken inte kan vänta på den, i varje fall inte i de områden som här har berörts. Vad gäller SJ förstår jag helt och hållet att SJ inte vill överföra tung trafik till landsvägarna, men i varje fall lätta godstransporter av olika slag och persontrafik omdisponeras till landsvägarna med den politik som förs. Man frågar sig om det därvid har gjorts en samhällsekonomisk bedömning och om inte vägnätet kommer att belastas av viss trafik som blir till besvär. Till slut vore jag också mycket tacksam för några synpunkter på frågan huruvida beredskapsarbetena på vägarna ändå inte kunde utvecklas ytterligare under de förhållanden som nu råder.
Herr talman! Både interpellanten och kommunikationsministern har varit inne på frågan om den totala samhällsekonomiska aspekten. Jag vill därför bara helt kort säga att vi senare i dag kommer att få ta ställning till dessa frågor på grundval av ett utlåtande från statsutskottet. Jag kan upplysa kammaren om att utskottet har enats om att det är angeläget att en översiktlig planering och effektiv samordning av investeringarna på trafikoch samfärdselområdet sker i ökad utsträckning och med hänsyn till olika landsdelars behov och intressen. Det kanske allra väsentligaste, som jag är tacksam för att kommunikationsministern nu har un derstrukit, är följande uttalande: »Vid den integrerade trafikplanering som därvid måste komma till stånd synes böra beaktas inte blott de skilda trafikgrenarnas kostnadsansvar var för sig utan även deras inbördes beroende av varandra samt den totala samhällsekonomiska effekten vid olika investeringsalternativ.» Det skall bli intressant att se hur man skall kunna klara detta oerhört komplicerade problem. Om riksdagen godtar utskottets enhälliga uttalande, som utmynnar i förslag om en skrivelse till Kungl. Maj:t, så får vi se vad det kan leda till för resultat.

Herr talman! Jag som bor i andra ändan av landet skulle kanske inte lägga mig i den här debatten rörande norrlandsproblem. Jag har emellertid så mycken kännedom på området att jag vågar säga att herr Johan Olssons interpellation är väl motiverad. På fackmannahåll hyser man en viss oro inför den utveckling som sker i Norrland i dag genom nedläggningen av flottlederna och det hastiga överförandet av virkestransporterna till vägarna, vilka knappast är så utbyggda att de motsvarar transportbehovet. Man blir kanske ännu mer orolig för utvecklingen, när man nu får höra att statsrådet anser att vägmyndigheterna inte kontaktats i tid i dessa frågor. Jag avsåg att aktualisera dessa problem i min egenskap av statsrevisor, men det visade sig att det inte finns några utredningar eller andra handlingar som ger klarhet över de ekonomiska och andra konsekvenser, som ett nedläggande av flottningen medför. Förra året hade jag tillfälle att ta upp dessa problem med industrichefer och skogsmän i berörda län, men jag fick inte några klarläggande, entydiga besked. Ett nedläggande av flottlederna innebär ett omvälvande ingripande i de gamla transportförhållandena för sko gens produkter. Vi är inte i dag på det klara med huruvida en fullständig över gång till vägtransporter — trots vissa påtagliga fördelar — är samhällseko nomiskt motiverad. Man kan befara efterverkningar, som kan bli rätt allvarliga. Läget för skogsindustrierna i Norrland är i dag mycket ogynnnsamt. Bortser man från sociala synpunkter, skulle timmer från Norrland med fördel kunna flottas söderut till isfria hamnar för förädling och därmed nå betydande vinster. Det är naturligtvis en utveckling som man inte räknar med ur norrländsk synvinkel. Skogens transportproblem är för Norrland en stor och allvarlig fråga, som inte förefaller allsidigt och grundligt penetrerad.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon SJ-diskussion i detta sammanhang. I mitt första inlägg här i kammaren underströk jag att med den nya trafikpolitiken eftersträvar vi att få en riktigare fördelning av transporterna på de för ändamålet mest lämpliga trafikmedlen. Då ligger naturligtvis järnvägstransporter utomordentligt väl till för tungt gods. När det gäller behovet av samråd vid nedläggning av flottleder är vägverket genom sin regionala och lokala organisation på den punkten sannerligen berett till samråd. Vägverket tar också initiativ i den mån man finner att något sådant är på gång från företagsamhetens sida. Men någonting måste vi också fordra från de enskilda företagarna på den här punkten. Det är inte alltid så lätt för vägverket att gissa sig till att man inom den enskilda företagsamheten umgås med planer på att lägga ned en flottningsled. Företagarna bör i eget intresse överge sin tidigare attityd och så tidigt som möjligt ta kontakt med vägmyndigheterna. Man skulle då undvika att råka i den situationen att planerade transporter inte kan genomföras på grund av att det vägnät som står till förfogande inte tål belastningen. När det gäller beredskapsarbeten i detta sammanhang har vi givetvis allt intresse av att sådana kan placeras just på vägbyggandet. På den punkten sörjer vägverket för att förberedelser är gjorda så långt, att man skall kunna ta i anspråk vägbyggande som beredskapsarbete. Men det måste ändå til syvende og sidst vara de arbetsmarknadspolitiska skälen som är avgörande för i vilka regioner sådana arbeten skall utföras. Mitt intresse för att pengarna går till vägbyggandet behöver interpellanterna inte vara oroliga för.

Herr talman! Bara en kort kommentar. Beträffande samrådet vill jag inte på något sätt ta de företag i försvar som underlåter att samråda med de myndigheter vilka kommer att få ta konsekvenserna av t.ex. indragen flottning. Men vi vet att företagen av naturliga skäl måste se dessa frågor ur egen företagsekonomisk synpunkt, och jag förstår att de snarast möjligt vill lägga om flottningen till transport på landsväg. Jag tror att det är fullt riktigt med hänsyn till både företagens bestånd och deras ansvar inför arbetskraften. Vad som kommer till är samhällsekonomiska bedömningar. Man frågar sig ändå om inte kommunikationsministern har möjlighet att på något sätt här ta initiativ. Man kan inte gissa sig till vad som är på gång, säger han. Jo, det kan vi i dag. Vi vet att överläggningar om att överföra flottgods till landsväg förekommer beträffande varje vattendrag som nu används till flottning. Jag tror att det är sent, men det är kanske inte för sent för ett sådant samråd. Låt oss göra en femårsplanering för flottningen i de vattendrag som nu har flottning. Det kan ju ske genom vägverket, och jag hoppas att det blir tillfälle till initiativ på den vägen. Beträffande arbetsmarknadsfrågorna säger statsrådet att det är arbetsmarknadsstyrelsen som närmast avgör för vilka områden och med vilka objekt man skall få starta beredskapsarbeten på vägarna. Han avser för sin del inte att bromsa utan vill tvärtom stimulera beredskapsarbeten på vägarna, och det är jag tacksam för. Jag tror att det finns stor anledning att för arbetsmarknadsmyndigheterna understryka angelägenheten av det tillfälle vi nu har, nämligen att med arbetsmarknadsmedel verkligen få en upprustning av vägväsendet till stånd.
Herr talman! Herr Johan Olsson säger att han för sin del tror att det kan vara nödvändigt för de enskilda företagen att övergå från flottning till transporter på annat sätt inte bara ur företagsekonomiska synpunkter utan helt enkelt för att klara sysselsättningen i de bygder som berörs av dessa verksamheter. Men han säger att vad han vill ha bedömt är de samhällsekonomiska konsekvenserna av denna övergång. Vi har alltså en allmän föreställning om att vi på olika sätt måste medverka till eller ha förståelse för behovet av rationalisering inom <:skogsnäringen. Men vi behöver gemensamma Ööverläggningar mellan näringsliv och samhälle för att denna rationalisering skall kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag menar att företagen trots allt själva måste redovisa för myndigheterna när de avser att ge sig in på dylika transaktioner. Det är kanske inte bara frågan om att övergå från flottning till landsvägstransport. Ett företag kan befinna sig i den situationen att man överväger om man skall gå över från flottning till landsvägstransport eller från flottning till järnvägstransport. Företagsamheten kommer inte ifrån sitt ansvar. Herr Johan Olsson vill att jag skall ta initiativ. Jag markerar i denna debatt att företagsamheten har ett ansvar som på denna punkt sammanfaller med dess egna intressen. De lokala myndigheterna tar i skilda sammanhang alla initiativ som kan tas från statens sida för att göra företagsamheten uppmärksam på detta ansvar. Jag föreställer mig att man diskuterar dessa ting inom planeringsråden, där företagsamheten också finns företrädd. Gör man det inte, så bör man göra det. Nog skall samhället för sitt vidkommande vara alert för att få allt det samråd som vi behöver ha för att dessa frågor skall kunna lösas på bästa möjliga sätt. Beträffande beredskapsarbetena får jag markera som jag tidigare sagt att vi är intresserade, från kommunikationsdepartementets sida att bereda möjligheter till att utnyttja vägprojekt som beredskapsarbeten.

Herr talman! Herr Tistad har frågat mig om jag är beredd att påskynda överarbetningen av = oljeskyddsutredningens förslag eller att tillsätta en ny utredning om beredskap mot oljeskador med uppdrag att lägga fram förslag i så god tid att proposition kan föreläggas vårriksdagen 1968. Riskerna för oljeskador har ökat kraftigt med den stigande förbrukningen av olja. Av betydelse för faran för omfattande skador är också användningen av allt större enheter för transport av olja. Både när olja kommer lös från fartyg till sjöss och hotar att smutsa ned främst ytvatten och stränder och vid oljeutsläpp på land då bl.a. vattentäkter är hotade krävs snabba och effektiva åtgärder för att hindra allvarliga, ofta bestående skador. Dessa problem berör inte bara vårt land. Sverige tar aktiv del i internationellt samarbete med sikte på att bekämpa oljefaran. Vi har sålunda biträtt en konvention som efter en skärpning som trädde i kraft i år i princip förbjuder oljeutsläpp i bl.a. Nordsjön och öÖstersjön och vi har anpassat vår lagstiftning efter konventionen. F. n. övervägs internationella överenskommelser med syfte att skapa ökad säkerhet mot oljeutflöde i samband med fartygsolyckor och bättre möjligheter att ingripa när olycka skett. Med länderna kring Nordsjön överlägger vi om ett avtal angående ömsesidig hjälp vid bekämpning av olja som har kommit lös till sjöss. Här i landet har det senaste året flera praktiska åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen. Sålunda har länsstyrelserna i vissa kustlän upprättat beredskapsplaner för oljebekämpning eller för ingripande vid alla slags katastrofer och i andra kustlän har sådan planläggning påbörjats. På initiativ av sprängämnesinspektionen, som är statlig tillsynsmyndighet på oljeområdet, har tillsatts en expertgrupp med huvudsaklig uppgift att ge tekniska råd åt alla som sysslar med ingripanden mot olja som har kommit lös. Planerna bygger på samarbete mellan flera olika organ. Bland alla dem som förutsätts ta del i oljebekämpningen kan nämnas tullverkets kustbevakning, de kommunala brandkårerna och enskilda företag som är verksamma på detta område. Ledningsfunktionerna har lagts på länsstyrelserna. Ingripanden enligt sådana planer gjordes i somras i några fall av oljeutsläpp utanför våra kuster med resultat att hot om svåra skador kunde effektivt avvärjas. Vi har alltså en provisorisk beredskapsorganisation för ingripande mot oljeskador. Det återstår emellertid att slutligt bestämma organisationen och ge den fastare former. Härvid måste flera, delvis svåra problem lösas. Remissbehandlingen av oljeskyddsutredningens förslag, där en kommunal organisation för oljebekämpning föreslogs, visade att vissa finansieringsfrågor måste utredas ytterligare innan slutlig ställning kan tas till förslaget. Med anledning därav lämnades i uppdrag åt riksrevisionsverket att göra en sådan utredning. Denna beräknas vara klar till våren. Det är vidare tydligt att oljeskyddsberedskapen hänger nära samman med samhällets beredskap mot andra olyckor. Frågan om organisationen av samhällets räddningstjänst utreds f. n. av räddningstjänsturedningen. Mycket talar för att en samordning bör ske av den bedömning som skall göras i fråga om oljeskyddsberedskapen å den ena och annan räddningstjänst å den andra sidan. Sedan oljeskyddsutredningens förslag lades fram har, som interpellanten påpekar, nya erfarenheter vunnits som tyder på att bekämpning till sjöss kan genomföras med större framgång än man tidigare räknat med. Detta aktualiserar samordningsfrågor och andra spörsmål som bör behandlas från delvis andra utgångspunkter än oljeskyddsutredningens. Bl. a. samordningsfrågorna bör utredas närmare innan slutlig ställning tas till organisationen av oljeskyddsberedskapen. Formerna för en sådan utredning övervägs f. n. i kommunikationsdepartementet. Det går inte att i dag göra något bestämt uttalande om när ytterligare förslag till åtgärder för ett förbättrat oljeskydd kan läggas fram. Jag följer frågorna med stor uppmärksamhet och kommer att verka för att åtgärder vidtas så snart förutsättningar härför föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min interpellation. Statsrådet berörde inledningsvis det internationella samarbetet på = oljeskyddsområdet. Jag finner det vara önskvärt att Sverige inte endast deltar, utan engagerar sig hårt i detta samarbete. I redogörelsen saknar jag emellertid någonting om det speciella samarbete mellan de nordiska länderna som eventuellt förekommer eller överväges. När det gäller praktiska åtgärder för ömsesidig hjälp i en konkret situation är det väl de närmaste grannländerna som vi har det bästa utbytet av att samarbeta med då det är fråga om oljebekämpning till sjöss. Men även med ett aldrig så väl utvecklat internationellt samarbete, där det gäller inte bara att ta utan också att ge, får vi i första hand tänka på de skyddsåtgärder som vi måste vidta och den beredskap som vi måste hålla här hemma. Statsrådet Lundkvist uppger att länsstyrelserna i vissa kustlän har upprättat beredskapsplaner för oljebekämpning och att det i somras gjordes ingripanden enligt sådana planer med gott resultat. Det var för mig en intressant upplysning. Jag har haft tillfälle att ta del av erfarenheterna från bekämpningen av de oljeutsläpp från okända fartyg som förekom på västkusten "och på den skånska sydkusten i somras. Vid dessa tillfällen fanns inga beredskapsplaner fastställda för de berörda områdena, utan ingripandena fick improviseras. Det skedde såvitt jag kan bedöma på ett mycket skickligt sätt och med stor framgång. De planer som senare upprättades — i Malmöhus län fastställdes en plan den 25 augusti, i Göteborgs och Bohus län den 1 septem ber och i Hallands län den 25 september — bygger, om jag inte tar alldeles fel, på de erfarenheter som gjordes vid dessa pådrag under sommaren. Det är alltså i dessa fall långtifrån så att ingripandena skedde enligt fastställda planer, utan tvärtom så att planerna får ses som ett resultat av ingripandena i fråga. Naturligtvis ifrågasätter jag inte riktigheten av statsrådets uppgift att sådana beredskapsplaner verkligen har prövats vid ingrepp mot oljeutsläpp under sommaren. Jag har som sagt bara erfarenhet från Skåne och västkusten, men jag tycker att det skulle vara intressant, om statsrådet ville tala om i vilka län de ingripanden skett som statsrådet avsåg. Det finns, som statsrådet säger, beredskapsplaner i vissa kustlän. I andra kustlän har man börjat med en sådan planläggning. Man frågar sig i hur många län det finns färdiga planer, i hur många län planer är under arbete och i hur många län som ännu ingenting har åtgjorts. Det här var fråga om kustlän, men vi har också inlandslän. Också där kan det ju inträffa skador genom löskommen olja. En tankbil välter och oljan rinner ut, en cistern springer läck osv. Det förekommer ju också en rätt betydande insjöfart med tankfartyg som berör flera län, i Trollhätte kanal, i Vänern och i Mälaren. Är det bara en händelse att ingen planering har skett eller är på gång i något inlandslän? Det skulle också vara intressant att veta om den beredskapsplanering som har utförts av länsstyrelserna har skett helt på deras eget initiativ eller om regeringen har gjort någonting för att få i gång en sådan planering. Allt vad jag kan få fram av statsrådets redogörelse för beredskapsplaneringen är att det finns beredskapsplaner i vissa kustlän. Jag tycker nog att statsrådet gör sig skyldig till någon överdrift när han avslutar den delen av sin redogörelse med att summera: »Vi har alltså en provisorisk bered; skapsorganisation för ingripanden mot oljeskador.» Att det finns stora luckor i den organisationen talar statsrådet inte om i denna summering. Mycket beror också på vad beredskapsplaner av detta slag innehåller. Jag har tagit del av planerna för tre kustlän. En av dessa planer utgörs av en allmän katastrofberedskapsplan, och den ryms på en och en halv A-4-sida. Det säger sig självt att den bara kan dra upp själva grunddragen i organisationen. Det viktigaste som denna plan innehåller är kanske att det senare kommer att utfärdas en länskatastrofplan med specialplaner för bl.a. polisverksamhet, sjukvård och brandförsvar. Beträffande den fråga vi i dag debatterar säger planen bara, att länsstyrelsen uppdrar åt kustdistriktschefen att förbereda samordning och ledning av katastrofbekämpning till sjöss, exempelvis skydd mot större oljeutsläpp — punkt och slut. Vad jag nu anfört är inte menat som kritik mot någon länsstyrelse. De planer som har utarbetats innebär givetvis ett avsevärt framsteg och en god början, men jag har genom att nämna detta velat framhålla att den omständigheten att länsstyrelsen utfärdat en översiktlig plan ingalunda innebär att planeringen är färdig utan kanske bara att den just är påbörjad. Enligt min uppfattning behöver vi en mycket hög beredskap på detta område — en beredskap av »brandkårstyp». När det gäller oljebekämpning till sjöss anser jag att det är en mycket lyckad lösning att bygga upp beredskapen på samverkan mellan de kommunala brandkårerna och den statliga kustbevakningen som man har gjort i en del fall. Men jag betvivlar att ens detta är tillräckligt, om det skulle inträffa en verklig katastrof i stil med Torrey Canyonolyckan. Då räcker det inte långt med kustbevakningens egna båtar utan man måste snabbt kunna mobilisera exempelvis också fiskebåtar .och andra farkoster. Jag vet att man i varje fall i mitt hemlän är i färd med att bygga upp en sådan organisation, men det behövs också en mycket stor insats av folk, om en katastrof skulle hända. Dessutom kommer det att gå åt enorma mängder bekämpningsmedel, som måste finnas i upplag på lämpliga ställen, om det skall vara en god beredskap. Olyckligtvis är de bekämpningsmedel som det här rör sig om mycket dyra. Enligt en tidningsuppgift motsvarar kostnaden för ett visst bekämpningsmedel — jag skall försiktigtvis inte nämna namnet — en krona per liter oskadliggjord olja. Att hålla en effektiv katastrofberedskap är alltså en viktig uppgift och en kostsam affär. Det är väl knappast realistiskt att föreställa sig att man skall kunna lösa problemet på ett fullgott sätt, när ännu ingenting har bestämts om vem som skall stå för kostnaderna. Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga, om det inte finns någon möjlighet att påskynda den utredning som riksrevisionsverket fått i uppdrag att göra. Herr statsrådet har sagt att utredningsarbetet skall vara klart någon gång på våren, men det är långt dit nu när den första snön just har fallit. Det är enligt min mening av stor betydelse att man verkligen söker komma fram till effektiva men samtidigt något så när billiga metoder för att oskadliggöra löskommen olja. Det behövs uppenbarligen en hel del forskning på detta område, Sådan förekommer också, men det tycks vara så i många fall att man arbetar med samma problem på olika håll utan att komma i kontakt med varandra. Det behövs en samordning här i landet och på det internationella planet. Den expertgrupp som sprängämnesinspektionen har tillsatt kan givetvis få stort värde som informationsoch samordningsorgan. Internationellt sett lär det vara på det sättet att IMCO har ett organ som har till uppgift att koordinera den forskning som sker på olika håll om metoder att angripa och oskadliggöra olja. Jag förmodar att Sverige är med i detta arbete och att de som representerar Sverige i detta organ också håller god kontakt med de forskare som är verksamma här hemma. Jag hade hoppats att få ett besked om att förslag snart var att vänta från regeringen, men något sådant besked har jag inte fått. Herr statsrådet talar om att samordningsfrågorna måste utredas närmare innan slutlig ställning kan tas till hur man skall organisera oljeskyddsberedskapen och att man i departementet funderar på formerna för en sådan utredning. Jag kan bara önska att det både funderas och utreds med största möjliga skyndsamhet, ty oljeskyddsberedskapen är verkligen ett angeläget och brådskande problem.
Herr talman! Det sista som herr Tistad sade i sitt anförande vill jag livligt instämma i. Han har redovisat dels de många problem som hela denna beredskap inrymmer, dels de många kanske i och för sig nya frågeställningar som vi under den allra senaste tiden har ställts inför — de nya rön som har gjorts i anslutning till de senare årens katastrofer. Samtidigt beklagar han att vi inte har någon definitiv organisation för lösningen av dessa problem. Denna hans sammanställning gör det klart att det inte har varit så lätt att redan nu ha en definitiv organisation för dessa frågor. Från svensk sida har vi i internationella sammanhang engagerat oss hårt för att få till stånd lösningar på detta område. Beträffande det nordiska samarbetet finns det beslut om en överenskommelse gällande efterlevnaden av bestämmelser till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja. Här bedrivs ett fortlöpande och intensivt samarbete. Herr Tistad frågade om den beredskapsorganisation som vi har inom landet kommit till på länsstyrelsernas Ang. oljeskyddet eget initiativ eller om regeringen har tagit några initiativ. På det kan jag svara att regeringen hela sommaren intensivt har följt dessa frågor och tagit upprepade initiativ, haft kontakt med samtliga länsstyrelser i landet och uppmanat dem att vidta åtgärder som innebär beredskapsplanering, i den mån de icke redan haft beredskapsplaner uppgjorda. Vi uteslöt ingalunda inlandslänen, som herr Tistad tror, utan hade direkt kontakt med dem just med tanke på att det även i de större insjöarna kunde förekomma risk för oljeutsläpp. Vi har nu en provisorisk organisation. Jag har redan redovisat att jag är medveten om de luckor och brister som karakteriserar den. Vi utreder så fort tygen håller de frågor som sammanhänger med att nå fram till en mera definitiv organisation. Här kommer bland annat finansieringsfrågorna in i bilden. Oljeskyddsutredningen framlade sitt betänkande år 1965, men kommunerna vände sig emot tankegångarna i det. Man ansåg att finansieringen denna väg inte var rimlig, ty det skulle kunna belasta vissa kommuner för tungt. Vi delade den uppfattningen och gav riksrevisionsverket i uppdrag att så snabbt som möjligt göra en ny utredning om just finansieringsfrågorna. En i sammanhanget inte minst viktig fråga är hur vi skall komma åt syndarna och i form av böter eller på annat sätt ta ut de pengar som de bör betala för vållade skador. Jag har för min del varit angelägen att understryka att det är bråttom med denna utredning. Riksrevisionsverket har lovat att den skall vara färdig till våren 1968, och jag hoppas att man kan hålla det löftet. Direktiven är nära nog färdigskrivna för ytterligare kompletterande utredningar, som vi anser bör ske i anslutning till de många samordningsproblemen när det gäller att bygga upp beredskapsorganisationen. Räddnings tjänstutredningen har redan i någon mån sysslat med dessa frågor. Men det har dykt upp nya problemställningar på senare tid, som enligt min mening gör det nödvändigt att ytterligare beakta vissa ting i detta sammanhang. Jag vågar sammanfattningsvis påstå att regeringen försökt följa dessa frågor med stor uppmärksamhet och försöker vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma fram till en definitiv lösning av problemet. Herr Tistad kan vara övertygad om att vi under tiden till dess vi har den definitiva lösningen, kommer att, med begagnande av de erfarenheter som har gjorts inte minst under de gångna sommarmånaderna och i gott samarbete med länsstyrelserna, sörja för att den provisoriska beredskapen skall vara så effektiv som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för det senaste inlägget. Jag tror det är av mycket stort värde att det gjordes. Det angav en beslutsamhet och ett intresse för dessa frågor som kanske inte med samma intensitet kom till uttryck i svaret. Jag är mycket tillfredsställd härmed och tycker att vi efter detta nog kan se med tillförsikt på kommunikationsdepartementets handhavande av dessa frågor. Jag skulle emellertid bara på ett par punkter vilja anmäla en något avvikande mening. Kommunikationsministern menar att man på grund av att förhållandena förändras så snabbt skall dröja med att skaffa sig en definitiv organisation. Jag tycker att man såvitt möjligt på alla samhällslivets områden skall ha definitiva organisationer, men dessa organisationer skall kunna anpassas efter de förändrade krav som uppstår. Det är väl så att det under mycket lång tid — ända fram till dess att den pla nering som här omtalats påbörjades under sommaren — har rått ett ganska organisationslöst tillstånd på detta område. Man har i alltför hög grad fått improvisera. Jag är glad att höra att regeringen med anledning av de händelser som inträffade i somras tog initiativ och satte i gång länsstyrelserna med denna planering. Jag är ledsen om jag drog den felaktiga slutsatsen av redogörelsen, att intresset inte hade sträckt sig till inlandslänen. Det tyckte jag mig kunna utläsa ur interpellationssvaret, där det endast talas om kustlän. Men jag skulle vara intresserad av att veta hur många län som verkligen har en sådan planering, hur arbetet har fortskridit och hur pass väl landet i dag är täckt av dessa planer. Innan jag fått höra det kan jag knappast endossera kommunikationsministerns uttalande att vi har en provisorisk organisation på detta område, ty om denna organisation endast förekommer fläckvis, vill jag knappast kalla den för annat än en lokal organisation på vissa håll. Det är mycket riktigt som kommunikationsministern här säger, att vi måste komma åt syndarna. Det är väl ett av de stora och svåra problemen här. Jag skulle dock vilja säga att om man skall prioritera så är det viktigare att skydda våra stränder och våra vatten mot olja än att komma åt syndarna. Jag säger detta därför att jag har fått uppgift om att det vid en överläggning från rikspolisstyrelsens sida hade uttalats en motsatt uppfattning, och den finner jag mycket underlig. Jag tror att vad man bör sträva efter är att hos alla myndigheter försöka få en enhetlig syn på dessa frågor för att få till stånd ett gott samarbete.

Herr talman! Det är självfallet att vi från kommunikationsdepartementets sida kommer att följa upp de initiativ som vi tog under sommaren när vi hade kontakt med alla länsstyrelser för att se i vilken omfattning man har fått fram denna provisoriska beredskapsplanering. Vi arbetar med dessa frågor, och vi kommer att så småningom få en sammanställning. Vi vill självfallet ha den i god tid innan nästa säsong — om jag får använda det uttrycket i detta sammanhang — står för dörren. Vad beträffar syndarna måste jag nog säga att det är en viktig faktor i detta sammanhang att spåra upp dessa, ty i den mån vi kan få effektiva metoder att komma åt syndarna med uppnår vi en förebyggande effekt. Herr Tistad missförstod mig om herr Tistad trodde att jag menade att det fanns anledning att dröja med att komma fram till en definitiv planering. Det menade jag inte, utan jag menar att vi så snabbt som möjligt bör komma fram till en definitiv organisation. Vi har emellertid en del utredningsarbete som är rätt besvärligt att klara av först, och vi skall under tiden försöka skaffa en så effektiv provisorisk organisation som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Det är på sitt sätt ett ganska märkligt förslag som kammaren i dag har att ta ställning till.
Herr talman! Det är på sitt sätt ett ganska märkligt förslag som kammaren i dag har att ta ställning till. Genomförs det av regeringen framlagda förslaget om rösträtt för utlandssvenskarna blir Sverige det första land i Norden och ett av de mycket få demokratiska länder i världen som har kunnat sörja för att dess medborgare får tillfälle att deltaga i hemlandets val även under tid då de är bosatta utomlands.
Genomförs regeringens förslag om rösträtt för utlandssvenskar, blir Sverige det första landet i Norden och ett av mycket få demokratiska länder i världen som kunnat sörja för att dess medborgare får tillfälle att delta i hemlandets val också under tid de är bosatta utomlands.
Krav på en reform i denna riktning har upprepade gånger framställts i riksdagen, och de utredningar som under senare år har sysslat med frågan har inte saknat vilja att nå fram till en positiv lösning.
Krav på en reform i denna riktning har upprepade gånger framförts i riksdagen, och de utredningar som under senare år sysslat med frågan har inte saknat viljan att nå fram till en positiv lösning.
Det har emellertid visat sig vara förenat med betydande svårigheter att konstruera en teknisk lösning som är tillfredsställande både från principiella och praktiska synpunkter.
Men det har visat sig vara förenat med betydande svårigheter att konstruera en teknisk lösning som är tillfredsställande från både principiella och praktiska synpunkter. Det är så mycket mer glädjande att den tekniska konstruktion som nu redovisats i propositionen har godtagits av ett enhälligt konstitutionsutskott. Min glädje skulle emellertid vara ännu större, om enigheten inom konstitutionsutskottet hade gällt inte bara tekniken utan även principerna. Så är tyvärr inte fallet.
Så mycket mer glädjande är det att den tekniska konstruktion som nu har redovisats i propositionen har godtagits av ett enhälligt konstitutionsutskott. Min glädje skulle ha varit ännu större om enigheten inom utskottet hade gällt inte bara tekniken utan också principen. Så är tyvärr inte fallet.
I propositionen har, som vi hörde, föreslagits en viss begränsning i rösträtten för utlandssvenskar på det sättet att rösträtt förbehålls dem som någon gång under de senaste fem åren före valet varit bosatta i Sverige. Denna tidsbegränsning vill de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet inte godta.
I propositionen har föreslagits en viss begränsning i rösträtten för utlandssvenskar på det sättet, att rösträtt förbehålles de utlandssvenskar som någon gång under de senaste fem åren före valet har varit bosatta i Sverige. Denna tidsbegränsning vill de borgerliga ledamöterna i utskottet inte godtaga.
Deras principiella inställning är, som vi hörde, att alla svenska medborgare oavsett om de någonsin har haft eller någonsin kommer att få någon annan anknytning till Sverige än själva medborgarskapet skall ha rätt att delta i val till den svenska riksdagen.
Deras principiella inställning är tydligen den, att alla svenska medborgare, oavsett om de någonsin har haft eller någonsin kommer att få någon annan anknytning till Sverige än själva medborgarskapet, skall ha rätt att deltaga i val till den svenska riksdagen. Denna ståndpunkt från de borgerliga reservanternas sida ger mig anledning att något närmare förklara hur vi inom regeringen har resonerat oss fram till det i propositionen föreslagna femårsvillkoret. Vad som gör frågan om utlandssvenskarnas rösträtt komplicerad är att utlandssvenskarna utgör en mycket heterogen grupp.
Denna ståndpunkt ger mig anledning att här något närmare förklara hur vi inom regeringen har resonerat oss fram till det i propositionen föreslagna femårsvillkoret. Vad som gör frågan om utlandssvénskarnas rösträtt komplicerad är att utlandssvenskarna utgör en mycket heterogen grupp. I gruppen ingår både svenskar som har emigrerat i egentlig mening, d. v. s. definitivt har lämnat Sverige i avsikt att skapa sig en ny framtid i ett annat land, och svenskar som bor i ett främmande land under ett begränsat antal år t.ex. för studier eller som representanter för svenska företag eller som tjänstemän i interna tionella organisationer.
Beträffande den senare kategorin, svenskar som är borta endast några få år, är det tydligt att ganska starka skäl talar för att de får behålla sin rösträtt under vistelsen utomlands. Men är det lika rimligt att även emigranter skall få rösträtt?
Beträffande denna senare kategori — svenskar som är borta hemifrån bara några få år är det tydligt att det är ganska starka skäl som talar för att de får behålla sin rösträtt under vistelsen utomlands. Men är det lika rimligt att också emigranter skall få rösträtt?
Är det t.ex. rimligt att en svenska som gifter sig med en utlänning och bosätter sig i mannens hemland skall kunna delta i ett svenskt riksdagsval, fastän det är aildeles klart att hon inte har en tanke på att återvända till Sverige?
Är det t.ex. rimligt att en svenska som gifter sig med en utlänning och bosätter sig i mannens hemland skall kunna delta i ett svenskt riksdagsval, fastän det är alldeles klart att hon inte har en tanke på att återvända till Sverige? Eller är det rimligt att en person som har svenska föräldrar men ända sedan födseln är bosatt utomlands och kanske aldrig har satt sin fot i Sverige skall få rösta i våra svenska val?
Eller är det rimligt att en person som har svenska föräldrar men ända sedan födelsen är bosatt utomlands och kanske aldrig har satt sin fot i Sverige skall få rösta i våra svenska val?
Nu kan man naturligtvis säga att dessa frågeställningar inte har så stor praktisk betydelse därför att personer som saknar anknytning till Sverige kan väntas avstå från att göra ansökan om att få utnyttja rösträtten.
Nu kan man naturligtvis säga att dessa frågeställningar inte har så stor praktisk betydelse, därför att personer som saknar anknytning till Sverige kan väntas avstå från att göra ansökan om att få utnyttja rösträtten. Detta är nu inte så alldeles säkert.
Men det är inte alldeles säkert, och i varje fall förefaller det berättigat att efterlysa vissa principer när man utformar nya rösträttsvillkor.
Men i varje fall förefaller det berättigat att efterlysa vissa principer när man utformar nya rösträttsvillkor.
Inom regeringen har vi sagt oss att det principiellt riktiga är att rösträtt i svenska riksdagsval ges endast till sådana utlandssvenskar som på ett mera påtagligt sätt berörs av de beslut som den svenska riksdagen fattar.
Inom regeringen har vi sagt oss att det principiellt riktiga är att rösträtt i svenska riksdagsval ges endast till sådana utlandssvenskar som på ett mera påtagligt sätt berörs av de beslut som den svenska riksdagen fattar.
I konsekvens med denna tanke vore det bästa om man kunde förbehålla rösträtten för dem som kan väntas återvända till Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid. Som lätt inses är det emellertid omöjligt att införa ett villkor av detta slag i lagstiftningen.
I konsekvens med den tanken vore det bäst om man kunde förbehålla rösträtten för dem som kan väntas återvända till Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid. Som lätt inses är det omöjligt att införa ett villkor av det slaget i lagstiftningen. Man får i stället lov att hålla sig till utlandssvenskens anknytning till Sverige i det förflutna när man utformar rösträttsvillkoren. Denna anknytning kan emellertid inte få ligga hur långt tillbaka i tiden som helst.
Man får i stället lov att hålla sig till utlandssvenskens anknytning till Sverige i det förflutna vid utformningen av rösträttsvillkoren. Men den anknytningen kan inte få ligga hur långt tillbaka i tiden som helst. Dels är ovissheten större om utlandssvensken någonsin kommer att återvända till Sverige ju längre tid han har varit borta, dels är det berättigat att anta att en utlandssvensks förtrogenhet med svensk samhällsutveckling och med de problem som är aktuella i den svenska dagspolitiken generellt sett blir mindre ju längre tid som har förflutit från det han lämnade Sverige.
Dels är ovissheten större om utlandssvensken någonsin kommer att återvända till Sverige ju längre tid han har varit borta, dels är det berättigat att anta att en utlandssvensks förtrogenhet med svensk samhällsutveckling och med de problem som är aktuella i den svenska dagspolitiken generellt sett blir mindre ju längre tid som har förflutit från det han lämnade Sverige.
Det ligger i sakens natur att metoden med en tidsgräns ger en schematisk avgränsning av den röstberättigade personkretsen. Men med den nu föreslagna femårsgränsen tror jag att man kan säga att alla de kategorier utlandssvenskar som det är särskilt angeläget att få med också omfattas av reformen. För en tidsgräns kan emellertid också anföras andra skäl.
Det ligger i sakens natur att metoden med en tidsgräns ger en schematisk avgränsning av den röstberättigade personkretsen. Men med den nu föreslagna femårsgränsen tror jag man kan säga att alla de kategorier utlandssvenskar som det är särskilt angeläget att få med också omfattas av reformen. För en tidsgräns kan också anföras andra skäl.
Ett utmärkande drag i lagstiftningen på det valrättsliga området är sedan gammalt att man ställer stora krav på valsäkerhet. Det har ansetts angeläget att förebygga att obehöriga personer, d. v. s. personer som inte uppfyller de allmänna rösträttsvillkoren, får tillfälle till valdeltagande.
Ett utmärkande drag i lagstiftningen på det valrättsliga området är sedan gammalt att man ställer stora krav på valsäkerhet. Det har ansetts angeläget att förebygga att obehöriga personer, dvs. sådana som inte uppfyller de allmänna rösträttsvillkoren, får tillfälle till valdeltagande. Vill man ha med utlandssvenskar i röstlängden får man finna sig i en viss uppmjukning av annars normala valsäkerhetskrav.
Vill man ha med utlandssvenskar i röstlängder får man finna sig i en viss uppmjukning av annars normala valsäkerhetskrav.
Men om man såsom reservanterna förordar tar med alla utlandssvenskar, även sådana utlandssvenskar som har varit borta från hemlandet under decennier, betyder det i praktiken att man helt ger upp valsäkerheten.
Men om man som reservanterna förordar tar med alla utlandssvenskar, även sådana som har varit borta från hemlandet under decennier, betyder det i praktiken att man helt ger upp valsäkerheten.
Det finns inga möjligheter att på ett tillfredsställande sätt kontrollera om en utlandssvensk, som har lämnat Sverige för 20—30 år sedan, fortfarande är svensk medborgare. Vid så lång frånvaro har ett svenskt pass inte något större bevisvärde.
Det finns inga möjligheter att på ett tillförlitligt sätt kontrollera om en utlandssvensk som lämnat Sverige för 20 eller 30 år sedan fortfarande är svensk medborgare. Vid så lång frånvaro har ett svenskt pass inte något större bevisvärde. Reservanterna vill tydligen helt bortse från de principiella och praktiska synpunkter som har varit vägledande för regeringen i dess ställningstagande. De bygger sitt förslag på ett rent teoretiskt resonemang.
Reservanterna vill tydligen helt bortse från de principiella och praktiska synpunkter som har varit vägledande för regeringen vid dess ställningstagande. De bygger sitt förslag på ett rent teoretiskt resonemang. De menar att 8 16 riksdagsordningen utan åtskillnad ger alla svenska medborgare, som har uppnått föreskriven ålder och inte är omyndigförklarade, rösträtt oavsett om de bor inom landet eller utomlands. Varje begränsning i rösträtten med hänsyn till bosättningsförhållandena strider enligt reservanternas mening i princip mot grundlagen.
De menar att 16 § riksdagsordningen utan åtskillnad ger alla svenska medborgare som har uppnått föreskriven ålder och inte är omyndigförklarade rösträtt, oavsett om de bor inom eller utom landet. Varje be gränsning i rösträtten med hänsyn till bosättningsförhållandena strider, enligt reservanternas mening, i princip mot grundlagen. Detta är, herr talman, en märklig uppfattning. För att någon skall få rösta krävs ju, förutom att han uppfyller rösträttsvillkoren, uttryckligen också i samma paragraf — 16 § riksdagsordningen — att han finns upptagen i röstlängd som röstberättigad. När herr Norrby här läste upp en del av 16 § undanhöll han kammarens ledamöter den viktiga begränsning som sålunda finns införd härvidlag. Om man inte är upptagen i röstlängden hjälper det inte att styrka att man uppfyller alla övriga villkor för rösträtt.
Det är en märklig uppfattning. För att någon skall få rösta krävs ju förutom att han uppfyller rösträttsvillkoren uttryckligen också att han finns upptagen i röstlängd såsom röstberättigad. Om han inte är upptagen i röstlängden, hjälper det inte att han styrker att han uppfyller alla övriga villkor för rösträtt.
Detta framgår med all önskvärd tydlighet av de motivuttalanden som gjordes när rösträttsvillkoret »bosättning inom riket», dvs. mantalsskrivning, utgick ur riksdagsordningen.
Det framgår med all önskvärd tydlighet av de motivuttalanden som gjordes när rösträttsvillkoret bosättning inom riket, dvs. mantalsskrivning, utgick ur riksdagsordningens text.
Skälet till ändringen var helt enkelt att man ansåg att den nya lydelsen bättre än den gamla gav uttryck för »de modifikationer i och avvikelser från de uppställda valrättsvillkoren, som i tillämpningen uppkomma därav, att man ansett sig böra av praktiska skäl göra rätten för den enskilde att avgiva sin röst beroende av, huruvida han blivit i röstlängden upptagen såsom röstberättigad».
Skälet till ändringen var helt enkelt att man ansåg att den nya lydelsen bättre än den gamla gav uttryck för »de modifikationer i och avvikelser från de uppställda valrättsvillkoren som i tillämpningen uppkomma därav att man ansett sig böra av praktiska skäl göra rätten för den enskilde att avge sin röst beroende av huruvida han blivit i röstlängden upptagen som röstberättigad».
Nej, herrar reservanter! Det är en mer än egendomlig grundlagstolkning ni för till torgs.
Nej, fru Segerstedt Wiberg och herrar reservanter, det är en mer än egendomlig grundlagstolkning som ni för till torgs.
Jag vill bara ytterligare understryka att 16 § riksdagsordningen fick sin nuvarande lydelse år 1909 och att den under de nära sex decennier som har gått sedan dess tilllämpats så, att i princip endast svenskar som är bosatta i Sverige har rösträtt.
Jag vill bara ytterligare understryka, att 8 16 riksdagsordningen fick sin nuvarande lydelse år 1909 och att den under de nära sex decennier som har gått sedan dess har tillämpats så att i princip endast svenskar, som är bosatta i Sverige, har rösträtt. Det tog mycket lång tid, innan någon inom riksdagen kom på tanken att de bestämmelser i vallagstiftningen och folk bokföringslagstiftningen som utesluter utlandssvenskar från rösträtt skulle vara grundlagsstridiga. Med reservanternas tolkning av 8 16 riksdagsordningen har konstitutionsutskottet vid upprepade tillfällen intagit grundlagsstridiga ståndpunkter när frågan om utlandssvenskarnas rösträtt har varit uppe till debatt.
Det tog mycket lång tid innan någon kom på tanken, att de bestämmelser i vallagstiftning och folkbokföringslagstiftning som utesluter utlandssvenskar från rösträtt skulle vara grundlagsstridiga. Enligt er tolkning av 16 § riksdagsordningen har konstitutionsutskottet vid upprepade tillfällen intagit grundlagsstridiga ståndpunkter när frågan om utlandssvenskarnas rösträtt har varit uppe till debatt. Detta gäller även de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet. Så sent som 1964 ställde sig de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet bakom en lösning i en motion om utlandssvenskarnas rösträtt som innebar att rösträtten begränsades till sådana utlandssvenskar som inte varit borta från Sverige längre tid än tio år.
Detta gäller även de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet. Så sent som år 1964 ställde sig de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet bakom en motion om utlandssvenskarnas rösträtt, som innebar att rösträtten begränsades till sådana utlandssvenskar som inte hade varit borta från Sverige längre tid än 10 år.
Då fann man på borgerligt håll uppenbarligen inte något grundlagshinder eller annat hinder mot en begränsning av utlandssvenskarnas rösträtt av i princip samma slag som den regeringen nu föreslår.
Då fann man på borgerligt håll uppenbarligen inte något grundlagshinder eller annat hinder mot en begränsning av utlandssvenskarnas rösträtt av i princip samma slag som den regeringen nu föreslår.

Herr talman! Justitieminister Kling har framhållit att det är ett märkligt förslag som vi nu behandlar, nämligen att svenska medborgare, som är bosatta utomlands, skall tillerkännas rösträtt. Det är väl riktigt att ett sådant rösträttsförhållande inte förekommer i så många länder, men önskemålet har förts fram många gånger och under lång tid. Med anledning av de uttalanden som justitieministern har gjort skulle jag vilja fråga: Hur kan justitieministern veta vilken kontakt med Sverige dessa utlandssvenskar har som varit borta längre tid än fem år? Det är inte möjligt att klara ut om de har för avsikt att komma tillbaka till Sverige och bosätta sig där eller om de följer de svenska förhållandena. Jag skall beröra den saken senare i mitt anförande. En klassificering av medborgarna skall det vara, har vi fått höra. Någonting annat är inte möjligt. Vidare har vi fått veta att det under årens lopp har fattats grundlagsstridiga och olyck liga beslut i konstitutionsutskottet. Det är riktigt att när frågan togs upp motionsledes av oppositionspartierna 1964, innefattades i det provisoriska lagförslag som vi då lade fram den begränsningen att endast de som varit borta i högst 10 år skulle få rösträtt. Emellertid får man väl i det sammanhanget ta hänsyn till det kompakta motståndet från socialdemokratiska partiet mot att någon av utlandssvenskarna skulle få rösträtt. Jag hälsar med stor tillfredsställelse att justitieminister Kling i dag är mildare i sina uttalanden om oppositionen än han var 1964, ty då hette det att den ställning som oppositionen hade intagit var ett första grundskott mot den svenska demokratin. Herr talman!

Kanske bör det vid detta tillfälle framhållas att 35 å 40 år har förflutit sedan denna fråga första gången fördes fram i riksdagen. Under alla dessa år har motståndet varit starkt, men motiven för detta har skiftat från den ena tidpunkten till den andra. Regeringen och regeringspartiet har alltid hittat något skäl till motstånd, så att svenska medborgare som vistas utomlands och enligt grundlagen har rösträtt inte kunnat utnyttja denna rättighet. Flera utredningar har arbetat utan brådska, olika förslag har förts fram, och det hela har dragit ut på tiden. Nu kan även reservanterna vara tillfredsställda med att riksdagen fått ett förslag i positiv anda. Även om rösträtten för utlandssvenskarna enligt regeringsförslaget blir starkt begränsad, och även om det föreliggande förslaget bara är en partiell reform, så är det ändå ett steg i rätt riktning. Det förslag som regeringen lagt fram i proposition nr 145 och som konstitutionsutskottets majoritet med 10 röster mot 9 har godkänt ger ingen anledning till anmärkning när det gäller den procedur som skall tillämpas för att ett antal utlandssvenskar skall få utöva sin rösträtt. På denna punkt råder, som justitieministern konstaterat, enighet. Det utredningsförslag som lades fram för något år sedan och som innebar att här skulle ske en grundlagsändring har nu sopats undan, då en sådan ordning inte var nödvändig. Att detta förslag om grundlagsändring lagts åt sidan är det nog ingen som sörjer över. Att man inte vidhåller att kontrollen över utlandssvenskarnas rösträtt skall knytas till mantalsskrivningen utan till kyrkobokföringen samt att ett giltigt svenskt pass skall vara det instrument som är grundläggande för den nödvändiga kontrollen kan också godtagas utan erinran. Vad vi däremot inte kan finna vara riktigt utan måste vara kritiska emot är regeringens förslag, som utskottsmajoriteten bifallit, om den femåriga tidsgränsen. Förslaget är så sparsamt att endast de som varit kyrkobokförda här något av de senaste fem åren får rösträtt. Många löften har under de senaste tio åren givits om att utlandssvenskarna skall få sin rösträttsfråga ordnad. När nu dessa löften skall infrias, hade vi inte väntat en så begränsad reform att endast en del av dem det gäller skall få sin rösträtt. Femårsgränsen innebär att bara en del av utlandssvenskarna, som sammanlagt beräknas uppgå till 60 000—65 000, får tillfälle att avgiva sin röst. Förslaget är som jag redan sagt bara en partiell reform, och en så stark begränsning av rösträtten kan vi reservanter inte godta. Utskottet stryker under vad departementschefen = framhåller = att man, om man vill ha en positiv lösning, måste acceptera regler som innebär en schematisk avgränsning av den röstberättigade personkretsen — en uppfattning som reservanterna inte har någon förståelse för. Reservanterna anser att här behövs ingen tidsgräns. Även de som varit borta längre tid än fem år bör få tillfälle att rösta, om de i övrigt uppfyller de uppställda kraven. Har dessa utlandssvenskar grundlagsenlig rätt att rösta, skall inte regering och riksdag göra en klassificering som verkar på sådant sätt, att den ene får rösta medan den andre i samma situation inte får någon rösträtt. Det går inte att hävda att den nu föreslagna femårsgränsen skulle vara ett rättvist system. Justitieministerns slutsats är felaktig, när han antager att den som varit borta från Sverige längre tid än fem år nog inte återvänder till hemlandet igen. Man måste också i hög grad ogilla att förslaget bygger på tanken att den som varit borta mer än fem år inte är så förtrogen med svensk samhällsutveckling och aktuell politik, att han får rösta. Det är enligt min mening alldeles omöjligt för regering och riksdag att avgöra, huruvida den eller den svenske medborgaren, bosatt i ett annat land, har för avsikt att komma tillbaka och bosätta sig i Sverige. Att rösträtten skall knytas till ett visst kunskapsmått om Sverige är också ett tidigare okänt begrepp och ett fullständigt orimligt rösträttshinder, som grundlagen helt naturligt inte känner till. För några år sedan ville man införa ett skattestreck, nu skall det vara ett kunskapsstreck. I båda fallen är det lika orimligt. Den som har varit borta från Sverige längre tid än fem år — kanske betydligt längre tid — och ändå har kvar ett så starkt intresse att han vill underkasta sig det besvär som är förenat med att skicka in en ansökan att få rösta, att till denna ansökan foga ett intyg om giltigt pass och att vid valet avlämna sin röstsedel, han bör få denna möjlighet. Han är, tycker jag, mer kvalificerad för att få rösta än den som varit borta en kortare tid. Han måste då ha ett så betydande intresse för Sverige att inte just han bör hindras. Femårsgränsen är godtycklig, den fö reslås utan saklig motivering och den bygger på ett antagande som enligt min mening inte kan försvaras. Den enda motivering som finns är att utlandssvenskarnas rösträtt skall hållas inom så snäva gränser som möjligt. Här finns uppenbarligen ett starkt intresse att begränsa den skara av svenska medborgare som skall få tillfälle att utöva sin rösträtt på detta sätt, ett intresse av att se till att rösternas antal blir så litet som möjligt. Det regeringsförslag som nu föreligger och som utskottets majoritet godkänt med förankring i denna olyckliga tidsgräns innebär att den som varit utomlands något år och kommer innanför tidsgränsen 1968, mister sin rösträtt sedan 1970. är det verkligen någon som anser att detta är ett riktigt och rättvist förslag? Vi reservanter anser att tidsgränsen i sin helhet skall försvinna. De som varit borta upp till 20 år kan kontrolleras på centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden, och de som varit borta längre och påminner om sin rösträtt kan kontrolleras i respektive församlings kyrkoböcker där de varit kyrkobokförda.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

Herr talman! Till 1955 års valutredning överlämnades en gång en skrivelse undertecknad av 2 000 utlandssvenskar som önskade erhålla sin grundlagsenliga rösträtt. Sedan dess har många nya krav framställts av allt fler utlandssvenskar. Detta sammanhänger delvis med att utlandssvenskarnas skara ständigt ökar allteftersom de internationella förbindelserna av olika slag växer. Under dessa år har regeringen givit till känna varierande meningsyttringar. Utrikesministern har i lyriska ordalag skildrat utlandssvenskarnas insatser och talat om att dessa svenskar utgör »en levande del i utvecklingen här hemma». Herr Sträng har i något annorlunda tonfall talat om »personer som lämnat landet för att slippa fullgöra sina skyldigheter mot samhället». Justitieministern har mer talat om svårigheten att ge dem rösträtt, eftersom en sådan rösträtt kunde betyda »avsteg på ett viktigt grundlagsfrågorna näraliggande område». I dag har frågan förts ett betydelsefullt steg framåt, och den tekniska lösning som här har givits förefaller mig vara elegant och smidig. På den punkten skulle jag vilja lyckönska justitieministern. Men av vilket skäl regeringen till en väsentlig princip upphöjt femårsgränsen har jag svårare att förstå. Justitieministern säger att reservanterna resonerar teoretiskt. Enligt justitieministern är tydligen pass en handling som man ger även till personer vilkas medborgarskap man är oviss om. Det har inte förefallit mig så vid de granskningar vi har gjort i konstitutionsutskottet, men om justitieministern tror det, skall jag inte polemisera. Utlandssvenskar som varit ute mer än fem år, säger justitieministern här, utgör en mycket heterogen skara. Hur vet justitieministern det? Mig veterligen finns det ingen utredning eller undersökning i det avseendet. Justitieministern sade själv alldeles därefter att det är omöjligt att kontrollera denna skara. Man kände inte till dessa människor, och därför kunde man inte ge dem rösträtt, ty då kom valsäkerheten i fara. Resonemanget förefaller mig inte helt konsekvent. Det är riktigt som justitieministern här påpekade att vi år 1964 nöjde oss med en tioårsgräns, även om den konstruktion vi ville ge lagen var i någon mån en annan än dagens efter vad jag kan se. Vi har ändrat oss, och vi har ändrat oss i en liberalare riktning, ef tersom vi har erfarit hur stort intresse det finns bland utlänningar som varit ute längre än tio år. Och som sagt, mig förefaller det som om även justitieministern hade ändrat sig. Han har tidigare varit mycket avvisande i den här frågan och vill nu ge utlandssvenskarna rösträtt på vissa villkor. Hade justitieministern varit mera intresserad och inte avvisande, hade vi inte behövt syssla med denna fråga så länge som vi nu har gjort. Och hur är det med denna femårsgräns som nu har blivit en princip? Vi resonerar, säger man, teoretiskt: de som varit ute längre har ingen anknytning till Sverige. Justitieministern kanske tillåter mig att ta fram ett konkret exempel som ligger ganska nära till hands för mig. Det finns många utrikeskorrespondenter som informerar svenska folket om vad som sker ute i världen — en hel del av dem informerar väl också omvärlden om hur det ser ut i Sverige. Sveriges största morgontidning har i New York en utlandskorrespondent som väl närmast blivit en institution. Denne man har varit ute drygt 18 år. Han är hemma varje sommar och förefaller mig ha relativt god kontakt med Sverige. Han är gift, hans hustru anlitas varje höst av den svenska FN delegationen. Jag tror inte att det finns någon som inte säger att hon är en ovanligt god kraft, en kraft som delegationen har mycket stor nytta av. I sin verksamhet deltar hon i delegationens överläggningar. Hon röstar för Sverige i FN och har även efter vad jag vet uppträtt i generalförsamlingen å Sveriges vägnar. Här har vi alltså en person som utåt kan få representera Sverige. Men när hon vill använda rösträtten här hemma får hon inte detta. Det är möjligt att justitieministern svarar mig att detta är ett extremt fall, men jag tror att det finns många sådana. Det är nog inte svårt att plocka fram dem, om justitieministern vill det. I varje fall förefaller det mig som om vi inte resonerar mer teoretiskt än justitieministern när han gör femårsgränsen till en princip, en princip som regeringen anser väsentlig. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Efter det anförande som statsrådet Kling hållit behöver jag inte syssla med annat än vad reservanterna här framhållit. Först skall jag säga något beträffande den grundlagsenliga rätten. 16 § riksdagsordningen innehåller inte bara det här första stycket, utan det finns två stycken till, och grundlag är väl grundlag. Man skall inte bara läsa en del utan man bör väl läsa paragrafen i dess helhet. Och är det nu på det viset att man säger att grundlag skall efterlevas, då skall också den övriga delen av grundlagen efterlevas. Det resonemang som man för måste alltså vara felaktigt. Grundlagen gäller ju i sin helhet beträffande 16 §, och de två andra styckena gäller vissa skyldigheter eller vad vi vill säga, som man skall uppfylla. Det är förutsättningar för att man skall ha rösträtt. Nog om detta. Herr Sveningsson betygsätter också. Han är något av en magister. Han betygsätter utredningarna och säger att de varit långsamma, medvetet långsamma. I 1955 års valutredning var partivänner eller i varje fall en partivän till herr Sveningsson med. Jag tror att man inte skall betygsätta på detta sätt, ty utredningen har väl ändå arbetat för att söka få fram ett resultat, och resultatet kom 1962. När den utredningen var ute på remissbehandling, blev den trots den långa tiden rätt väl sönderskjuten, så sönderskjuten att den inte kunde läggas till grund för en lagstiftning be träffande utlandssvenskarnas rösträtt. Det var framför allt valsäkerhetsvillkoren som man där sysslade med. Vidare görs ett påstående som inte är helt riktigt, nämligen att socialdemokraterna skulle ha gjort ett kompakt motstånd mot rösträtten. Hur var situationen 1964? Jo då förelåg en motion, där man inte ville avvakta utredningsmannens förslag. Man kan nog påstå att förslaget var sådant att valsäkerheten var mycket otrygg. Motionärerna föreslog då en provisorisk lag och var beredda att acceptera en tioårsgräns. Det var förvånande att man i ett provisorium ville ha en tioårsgräns. Vi får väl tolka det så att man var på det klara med att man inte kan låta rösträtten vara obegränsad. Det var mot detta förslag från borgerligt håll som socialdemokraterna den gången reste kompakt motstånd, och det gällde inte själva frågan om utlandssvenskarna skulle ha rösträtt eller inte. Det är felaktigt att påstå något sådant. Jag tror att det var en felsägning av fru Segerstedt Wiberg, när hon talade om »utlänningar». Hon menar väl utlandssvenskar. Inom utskottet berättade en av ledamöterna att han hade träffat en person som hade varit bosatt i Amerika i 40 år och som var svensk medborgare. Denne hade inte någon annan kontakt med Sverige än släkt i det här landet. Han skulle alltså med den obegränsade rätt som här föreslås — han har alltså varit kyrkobokförd här i landet — vara en av dem som skulle bli röstberättigad. Var och en som försöker att tänka litet sansat på detta problem kommer nog att säga sig att det väl ändå måste finnas någon begränsning. Det är i alla fall att gå litet väl långt om en person som har flyttat från Sverige och inte har för avsikt att någonsin återvända hit skulle få bli röstberättigad. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Såväl utskottsutlåtandet som reservationen, såväl regeringsförslaget som oppositionens linje i den na fråga präglas av ett trångt och kortsiktigt nationellt betraktelsesätt, inte av ett långsiktigt internationellt perspektiv. Den fråga det här gäller har ett intimt samband med Sveriges relationer till andra länder, men fra nför allt hänger den principiellt samman med det mycket större internationella problemet om vilka rättigh>ter som bör tillerkännas persorer som för längre tid flyttar från sitt ursprungsland utan att förvärva medborgarskap i det nya landet. Det problemet kan väntas få allt större dimensioner till följd av en stegrad befolknir gsomflyttning mellan länderna. Det måste med tiden framtvinga en debatt på det internationella planet. Man kan här, såvitt jag förstår, tänka sig två principiella lösningar, antingen den att de som för en följd av år flyttar från sitt ursprungsland behåller alla sina rättigheter från detta land, eller också den motsatta principen, att de får en växande del av de rättigheter som gäller i inflyttningslandet. Vi står mitt uppe i en process vars konsekvenser är svåröverskådliga. Vi måste räkna med att åtskilliga människor för ganska lång tid väljer att bosätta sig och arbeta i ett annat land utan att ens utnyttja möjligheten att där förvärva medborgarskap. De kan ha växlande planer, deras återflyttning kan ske vid olika tidpunkter, kanske aldrig. Vad som än blir fallet framstår det för ett modernt internationalistiskt betraktelsesätt som naturligt att dessa nyinflyttade dras in i samhällets verksamhet och bereds möjligheter att påverka den miljö som de lever och arbetar i. Vi intar redan den attityden i vårt eget land till de utlänningar som nu bidrar till vår välståndsutveckling. Vi är angelägna om att de inte skall isoleras, vi vill integrera dem i helheten. Såvitt jag vet föreligger inga hinder för en här boende och arbetande utlänning att delta i ett svenskt politiskt partis verksamhet. Därmed förvärvar han också rätten att delta i nomineringen av kandidater till allmänna val — givetvis kandidater med svenskt medborgarskap. Man är angelägen om att dessa utlänningar skall dras in i fackliga organisationer och på den vägen också kunna utöva ett visst medinflytande. Man hoppas, exempelvis på LO-sidan, att utlänningar skall ställa upp och låta välja sig som ombud vid fackliga kongresser. Tack vare den fackliga sektorns vikt i vårt samhälle får de också här möjlighet till medinflytande. Men vi hamnar så småningom i en tvetydig situation, därför att gränsen kommer att gå vid själva valet till den lagstiftande församlingen. Man kan fråga sig vilka politiska beslut som är viktigast för människor i denna situation. Det är klart att de i enskilda fall starkt kan påverkas av politiska beslut i sitt ursprungsland, men det sannolika är att de i flertalet fall i väsentligt högre grad påverkas av besluten i den miljö där de lever och verkar. Det må gälla socialpolitik, socialförsäkringar, skatter, skolor, sjukhus, bostäder och mycket annat. Man kan invända att utlänningar väl ändå inte skall ha något slag av medinflytande på utrikespolitik och försvarspolitik. Jag vill ingalunda hävda att dessa delar av politiken är betydelselösa, men jag är inte övertygad om att en sådan invändning har någon större tyngd. Jag är väl medveten om att de perspektiv jag här försöker antyda säkert inte på länge kan mogna fram i praktiska beslut. Situationen är alltför ny, tankarna måste vänjas vid vad vi här står inför. Men jag frågar mig ibland var vi kan hamna i Europa, om vi inte så småningom angriper detta problem. Jag har frågat mig vad som händer med den schweiziska demokratin exempelvis när tidvis 40 procent av dem som arbetar i den schweiziska industrin är utestängda från ett reellt medinflytande på den schweiziska politiken via valen. Om vi fortsätter på den vägen, blir det så i våra europeiska samhällen att en del av dem som nu bygger upp välståndet, som tar de sämsta jobben, som har de värsta villkoren, förblir utestängda från utformningen av hela den miljö där de har att verka. Det är alltså en tänkbar princip för den framtida utvecklingen. Den motsatta principen är att ensidigt knyta rösträtt och samhällsinflytande till medborgarskap oberoende av bosättning. Det är vad den svenska riksdagen i dag tycks vara benägen att göra. Den linjen måste ovillkorligen möta praktiska och principiella betänkligheter, Det är ingen tillfällighet att agitationen för utlandssvenskars rösträtt och motsvarande agitation för andra utlänningars rösträtt mött så mycket motstånd just därför att det finns både stora principiella svårigheter och praktiska svårigheter. Det är ingalunda på något sätt självklart att den som lämnat ett kollektiv där han delat vissa rättigheter och vissa förpliktelser skall behålla alla rättigheter och samtidigt slippa ifrån en del av kollektivets förpliktelser. Det finns enstaka undantagsfall, där man verkligen har löst denna fråga. Särskilt gäller detta Frankrike, men jag tillåter mig hävda att utlandsfransmännens rösträtt snarast är att betrakta som en ideologisk rest av det franska kolonialväldet. Man har här i debatten uttryckt allmän tillfredsställelse med den tekniska lösning som justitieministern presenterat. Jag kan inte helt dela denna tillfredsställelse. Den anordning det här gäller innebär att man bortåt ett halvår före valen skall vara tvungen att själv anmäla intresse för att delta i valen. Nu visar all erfarenhet att den sortens anordning ensidigt gynnar de människor som har vana att handskas med papper, att ta kontakt med myndigheter. Det är ett speciellt socialt och kulturellt urval. Varje typ av förhandsregistrering i samband med val har en konservativ tendens. Det mest slående exemplet på detta är ju Förenta staterna, där man alltså för amerikanarna i landet har den ordningen, att de i god tid före valet skall låta registrera sig. Det är ju en av de bidragande orsakerna till att man i Förenta staterna har ett påfallande lågt valdeltagande, att de fattigaste, de kulturellt mest eftersatta grupperna i stor utsträckning ställt sig utanför valen, och att man följaktligen får mer konservativa valutslag och en mer konservativ politik än det amerikanska folket förtjänar. Man hävdar gärna i debatten att frågan om att ge utlandssvenskarna rösträtt är en fråga om att skapa rättvisa. I själva verket skapar man, hur man än gör, nya orättvisor. Om utlandssvenskarna betraktas som ett kollektiv, så är det i praktiken uteslutet att inbördes ge dem likvärdiga möjligheter och likvärdiga incitament att delta i valen. Det skall gå över beskickningar och konsulat. Det är inte möjligt att sprida vallokaler ut över främmande länder. Närheten till huvudstaden, närheten. till konsulat, ekonomiska möjligheter att utnyttja den här valmöjligheten kommer ytterligare att snedvrida urvalet av dem som kommer att delta i valen. Om man läser en av de utredningar som har föregått dagens förslag, så finner man också sådana egendomligheter som att svenskar bosatta i Schweiz får alldeles speciella besvärligheter genom att de måste bege sig till Liechtenstein för att rösta. Man kan också läsa ut, att det inte är alldeles säkert om svenskar bosatta i Frankrike på längre sikt kommer att beredas möjligheter att därifrån delta i val i hemlandet. Just denna fråga om utlänningar bosatta i ett land skall delta i valkampanjer eller dras in i valpropaganda och rösta i sina ursprungsländer skapar verkligen vissa problem för de länder som de är bosatta i. Allt detta går man förbi i regeringsförslaget och i den aktuella debatten. Man rör sig i stället med många godtyckliga påståenden, delvis motstridiga. I en av de utredningar som ligger bakom förslaget talas det om den gamla invändningen att det kan bli en mycket besvärande propaganda bland utlandssvenskarna, men att man inte behöver ta någon notis om den saken, ty det blir säkert en mycket begränsad propaganda. Samtidigt hävdar man att utlandssvenskarna har goda möjligheter att hålla sig informerade om hemlandets politik. Dessa båda teser går helt enkelt inte ihop. Man har på många håll högst överdrivna föreställningar om utlandssvenskars möjligheter att någorlunda kontinuerligt orientera sig om vad som sker i deras ursprungsland. Tillåt mig anföra ett exempel. Av vissa skäl befann jag mig på resa i Förenta staterna år 1957 vid tiden för den stora pensionsomröstningen. Jag var självfallet ytterst angelägen att få veta resultatet. Ingen av de amerikanska tidningar som jag lyckades spåra upp hade ett ord att berätta om denna en av de viktigaste händelserna i svensk efterkrigspolitik. Någon vecka i efterskott lyckades jag faktiskt få tag i procentsiffrorna i alla fall tack vare en obetydlig liten notis i ett av de små :Ssvensk-amerikanska nyhetsblad som ännu vid den tiden överlevde men som väl sannolikt i dag har lagts ned. Detta gällde Förenta staterna, ett land med rätt livliga kontakter med Sverige. Hur förhåller det sig då med möjligheterna att orientera sig om svensk politik i andra länder med annan struktur och kanske på större avstånd från vårt land? Man skulle kunna rada upp många andra tekniska och praktiska invändningar mot det förslag som här framlagts, men det är klart, att alla dessa invändningar med långt större tyngd drabbar reservationen, som just genom att inte sätta någon tidsgräns alls får helt orimliga konsekvenser. Det är klart att mina allvarliga betänkligheter mot regeringsförslaget i och för sig skulle motivera ett yrkande på avslag. Jag vet att det är lönlöst — vad förmår man mot ett enhälligt konstitutionsutskott? I denna situation tvingas jag att rösta på regeringens otillfredsställande förslag för att förhindra oppositionens helt omöjliga alternativ.

Herr talman! Herr Björk förde i första delen av sitt anförande in en mycket intressant principiell frågeställning. Den finns där, och den är mycket viktig, men jag tror som herr Björk att det är en lång väg att vandra innan man kommer fram till någon lösning av de problemen. Jag skulle också — för att ett ögonblick återvända till valrätten — vilja isolera den från övriga rättigheter och skyldigheter och säga att det ju också finns ett stort antal utlandssvenskar som arbetar i länder där valrätt aldrig förekommer eller, om den över huvud taget finns, endast är en chimär. Jag har svårt att förstå varför utlandssvenskar i dessa länder skulle berövas varje tillfälle till medborgerlig handling vid en valurna då de ju i alla fall är svenska medborgare. Jag skulle också vilja varna herr Björk för att generalisera beträffande kategorin utlandssvenskar. Han gjorde det kanske ännu mer i den senare delen av sitt anförande då han anmälde sin allmänt negativa syn. Ett av skälen till denna negativism var, framhöll herr Björk, att utlandssvenskarna är konservativa. Jag vet inte det. Han sade att den som känner till papper och bestämmelser får en viss fördel framför den som inte gör det. Det är väl riktigt, men det gäller ju också här hemma. Den som vet vilka socialbidrag som är tillgängliga har möjlighet att använda sådana utan att därför vara särskilt konservativ eller särskilt pappersförfaren. Hur många är det inte som varit ovetande om existensen av kommunala bostadsbidrag och därför blivit utan sådana även på platser där kommunala bostadsbidrag utdelas, för att ta ett exempel? Hur många är det inte som stannar hemma från en valhandling i Sverige därför att de inte känner till bestämmelsen om äktamakeröstning eller över huvud taget inte känner till bestämmelserna om hur det går till vid ett val? Det är lyckligtvis en sjunkande procentsats, men den finns där. Den jämförelse som gjordes med Schweiz kanske var något ensidig eftersom större delen av de 40 procent som under vissa perioder arbetar i Schweiz avser att inom kortare eller längre tid återvända till sina hemländer. Det finns ett annat och mera allvarligt problem i den schweiziska demokratin och rösträtten, och både herr Björk och jag är medvetna om vad det är för ett problem.

Det är ett framsteg, och det är glädjande att så kan ske. Det kommer att uppskattas, inte minst utomlands. Om man kämpar emot en reform i många år och till sist går in för samma reform blir blommorna kanske litet mera prunkande än vad de skulle ha blivit om man hade gått in för reformen från början. Men skälet till detta finns redan angivet i Bibeln — i berättelsen om den förlorade sonen. Det må vara skäl till att det kan vara ganska vackra blommor som överräckes till herr Kling i sammanhanget. Beträffande femårsgränsen blev jag något överraskad när i argumenteringen för densamma grundlagen infördes. Jag har, och det gäller också herr Pettersson, läst propositionen och funnit att justitieminister Kling säger att utlandssvenskarnas rösträtt löses utan grundlagsändring. Det är inte några bestämmelser i grundlagen som gör rösträtten beroende av bosättningen. Jag kan inte finna att det skulle vara någon skillnad mellan fem och tio år eller att inte ha någon gräns alls, så länge man infriar vallagens bestämmelser om röstlängd, och det avser regeringsförslaget att göra. Även ett annat yttrande av justitieministern förvånade mig. Justitieministern säger i propositionen, lika väl som han sade i dag, att om man stannar vid en femårsgräns torde rösträttsreformen inbegripa alla de kategorier av utlandssvenskar som det är särskilt angeläget att få med. Jag vill här sätta ett stort frågetecken. Vi kan ha många exempel i ena eller andra riktningen. Jag hade, herr Pettersson, dock inte trott att herr Adamssons farbror i Förenta staterna skulle komma in även i kammaren; han fanns i utskottet — mer än nog. Det är väl ingen som tror att denne farbror som varit borta så länge från landet skulle göra sig mödan att anmäla sig till denna röstlängd, att skaffa sig röstsedlar och sedan i god tid bege sig över vida vatten och land till ett röstavgivningsställe. Det exemplet är inte riktigt realistiskt. Den kategori jag tänker på är något mer realistisk, men man kan ju inte lagstifta för kategorier, det har justitieministern alldeles rätt i. Jag vill bara nämna det som ett exempel på femårsgränsen. Det gäller inte tidningsmännen — dem har fru Segerstedt Wiberg redan talat om — som verkligen har nära kontakt med Sverige.

Det är en kategori människor som ofta kommer ut såsom mycket unga. De lockas kanske av utlandet. Det var ju innan Mallorca och Kanarieöarna fick den roll i vår budget och vårt tänkande som de har nu. Dessa människor beger sig alltså relativt tidigt ut och möter nya förhållanden i ett nytt land. De får anpassa sig efter detta. De får arbeta hårt. Efter några år bildar de kanske familj. De får barn och därmed besvärligheter med skolgång. Allteftersom åren går blir de alltmer rotade i den nya miljön. De kanske är hemma på semester och drömmer om att komma hem och få njuta en pensionärstillvaro hemma. De håller emellertid en mycket nära kontakt med hemlandet. Dessa människor skulle med den strikt iakttagna femårsgränsen — är den en regel skall den strikt iakttagas — för det mesta inte få tillfälle att någonsin utöva en valhandling. Jag tycker att det är ganska hårt mot dem. De arbetar ju i realiteten för Sverige och för svensk sysselsättning. Det gäller personer av skiftande ekonomisk standard. Några har lyckats väl och är rika, rent av utomordentligt rika. Andra har det mycket knappt och mycket besvärligt, medan andra åter lever under så att säga normalomständigheter. Deras utlandsvistelse gör emellertid att de inte har något alternativ. De har väldigt svårt att komma tillbaka och ge sig in på den svenska arbetsmarknaden och att få sin utkomst här hemma. De är därför, om inte dömda, så nära nog tvingade att stanna kvar på sina poster utomlands. Det är av denna kategori människor som en betydande del av svensk exportindustri drar nytta och därmed i sista hand hela vårt samhälle. Jag tycker därför, herr justitieminister, att femårsregeln är för schematisk. Den var onödig att komma med i detta sammanhang. Jag vill inte säga att jag skulle ha ansett den idealiska lösningen vara att inte ha någon gräns alls. Man har ju alltid olika grader av rättvisa och orättvisa när man stiftar lag och då särskilt när man stiftar skattelag; det får vi se nästa vecka. Jag tycker ändå att gränsen är för snäv och för hårdhänt. Man skulle kanske ha kunnat vara något generösare och litet mera frigjord i bedömningen och givit större utrymme för många kategorier, som nu alltså har hamnat vid sidan av det hela. Sedan skall jag med anledning av vad herr Björk sade om den bristande kännedom om Sverige som kan finnas bland utlandssvenskar avsluta mitt anförande med en liten fråga, som en kvällstidning ställde till en person på gatan, som det heter, när Sverige inte hade devalverat. Då frågade vederbörande tidning vederbörande röstberättigare person: Vad tycker ni om devalveringen? Svaret kom: Devalveringen gäller ju bara export och import — det har ju inte vi konsumenter med att göra.

Herr talman! Herr Hernelius tycks alldeles ha missförstått mitt resonemang om den konservativa tendens som blir resultatet av regeringsförslaget i denna fråga. Det är alldeles klart att de människor som har vana att handskas med papper och vana att närma sig myndigheter alltid har fördelar framför sina medbröder. Men just denna omständighet har vi ju på hemmaplan försökt undvika i samband med val genom att göra valhandlingen så enkel som möjligt för samtliga medborgare oberoende av deras förutsättningar i detta avseende. Det är också en märklig debattteknik som herr Hernelius använder. När jag pekar på ett allvarligt problem i Schweiz, som kan bli allvarligt även för oss på längre sikt, svarar han med att Schweiz har ett ännu allvarligare problem, nämligen avsaknaden av kvinnlig rösträtt, ett problem som vi sedan länge har löst. Sedan tycker jag att det var en aning oförsiktigt av herr Hernelius, liksom av justitieministern, att framhålla att här är det fråga om det första förslaget i Norden. Det kan ge vissa associationer. Vart har ni nu tagit vägen, alla nordister? Här föreslås i alla möjliga frågor att man bör ha en samordnad nordisk lagstiftning. Tänker man sig nu i denna speciella fråga att storebror Sverige skall gå i spetsen, medan de andra skall komma tultande efter? Frågan har tangerats en gång på 1950-talet i Nordiska rådet. Då fanns det tydligen mycket starka betänkligheter, men nog skulle det vara ganska önskvärt, om man nu skall ha sådana här arrangemang, att få någorlunda enhetliga nordiska regler, eftersom en stor del av problemet just gäller nordbor som är bosatta i det närmaste nordiska grannlandet. Om jag inte är alldeles fel underrättad, har frågan varit på tal i Finland, fast den där har strandat på betänkligheter från ett borgerligt parti. Jag har också hört sägas att man där skulle laborera med en lägre tidsgräns än vad det är fråga om i det svenska förslaget. Inte är det något särskilt bra uttryck för nordism att angripa saken på det här sättet, lika litet som det är uttryck för någon europeisk anda, som vi ibland uppmanas att visa, och ännu mindre för en allmän internationalism. Man handlar tvärtom enligt den kända principen »Blott Sverige svenska krusbär har».

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Björk att vad jag uttalade om de schweiziska kvinnornas uteblivna rösträtt inte var något svar på herr Björks fråga utan en komplettering. Allt är inte debatteknik här i världen, herr Björk, även om herr Björk tror det.

Herr talman! Jag skall be att få lämna en kort upplysning. I utskottsutlåtandets närvaroförteckning återfinnes ett namn på en förstakammarledamot, som inte satt med vid behandlingen av ärendet. Jag syftar på herr Palm — det får alltså bli en kartong på det namnet. Vidare var vår vice ordförande, herr Torsten Andersson, sjuk då ärendet behandlades i utskottet, och någon annan centerpartist fanns då inte att tillgå. Detta är skälen till att det finns 19 ledamöter och 9 borgerliga reservanter. Jag hoppas att detta är det svar som herr Nilsson ville ha.
Herr talman! Jag skall be att få göra några ganska korta kommentarer till ett par av de anföranden som hållits här tidigare. Det förefaller som om herr Sveningsson fortfarande talar om att det skulle föreligga en grundlagsenlig rösträtt för utlandssvenskarna. Jag tycker att det framgått ganska klart av vad herr Georg Pettersson sagt och av mitt första anförande att så inte är förhållandet. Jag får be herr Sveningsson att genom protokollet ytterligare ta del av mitt första anförande. Det framgår alldeles klart av motivuttalandena till 1909 års grundlagsreform att man var medveten om att grundlagsändringen icke var avsedd att ge utlandssvenskarna rösträtt. Flera talare har här sagt att socialdemokraterna skulle vara motståndare till en reform på detta område, Fru Segerstedt Wiberg sade att jag har varit helt avvisande, och både fru Segerstedt Wiberg och herr Sveningsson talade om att motiven har skiftat. Det har de ingalunda gjort. Jag har vid upprepade tillfällen både i denna kammare och i medkammaren fått svara på frågor om en reform på detta område. Jag har flera gånger — kanske litet väl optimistiskt — sagt att jag hoppades att en reform skulle komma vid en viss tidpunkt. Motivet till att jag inte har lagt fram något förslag förrän i år är helt enkelt det, att vi inte tidigare hade någon tillfredsställande teknisk lösning. De tidigare förslag som framlagts av olika kommittéer kunde inte accepteras. Men en mycket skicklig man hittade på en lösning åt mig, och den lösningen har jag lagt fram för riksdagen. Herr Hernelius talade om att femårsgränsen, som «regeringen «föreslagit, skulle ställa många anställda i svenska utlandsföretag utan rösträtt. Jag har en annan erfarenhet än herr Hernelius därvidlag. Enligt min erfarenhet är dessa svenska tekniker, affärsmän o. s. v. inte utomlands så länge att de skulle förlora sin rösträtt. De brukar efter några års stationering vid det svenska företagets utlandsavdelning komma tillbaka till Sverige på några år innan de sedan reser ut igen.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilssons inlägg föranleder inga närmare kommentarer från min sida. Om man inte vill förstå en talare så blir det naturligtvis också omöjligt att förstå honom. Däremot skulle jag gärna till justitieministern vilja rikta en fråga, som jag glömde i mitt första anförande. Det gäller en detalj i propositionen, men enligt min mening är det en särskilt betydelsefull detalj. Justitieministern säger här i tämligen förbigående att den omständigheten att någon vid sidan av sitt svenska medborgarskap även har utländskt medborgarskap inte i och för sig bör hindra att han blir upptagen i röstlängd. Jag måste säga att jag blev chockerad när jag läste detta uttalande. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det här öppnas möjligheter för vissa personer att utöva rösträtt i två länder — de två länder där de råkar ha medborgarskap. Kampen för allmän och lika rösträtt fördes en gång under parollen »en man — en röst», Här skulle man alltså helt i förbigående vara beredd att bryta mot denna princip. Om jag har förstått uttalandet rätt hoppas jag att detta allvarliga skönhetsfel rättas snarast möjligt antingen genom regeringsförslag eller motionsvägen. Om jag har missförstått saken vore jag mycket tacksam om justitieministern kunde lugna mig.
Herr talman! På herr Björks fråga vill jag bara svara att detta är en fullt medveten anordning. Enligt ett tidigare förslag, som framlagts av en kommitté, skulle vederbörande avge en försäkran på heder och samvete att han icke jämte sitt svenska medborgarskap hade utländskt medborgarskap. En sådan bestämmelse är ganska meningslös. För att vi skall kunna straffa vederbörande för att han eventuellt avgivit en falsk för säkran måste vi ha honom här i landet, och det går inte. Dessutom förekommer det redan att människor som har annat medborgarskap jämte ett svenskt medborgarskap har rösträtt och kan utöva denna rösträtt här i Sverige.

Herr talmanl Jag måste säga att jag inte är särskilt lugnad av justitieministerns besked. Den omständigheten att det redan förekommer vissa oformligheter på detta område tycks mig inte vara skäl till att vi skall acceptera en vidgning av dem. Det är ju alldeles klart att vi måste räkna med möjligheten att i framtiden ett växande antal människor kommer att förvärva dubbelt medborgarskap och alltså enligt regeringens förslag får tillfälle att till skillnad från alla andra utöva rösträtt i två länder.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

Här har berörts problem i Schweiz. Det är inte bara kvinnornas rösträtt där som vållar problem, Det skulle vara många problem att lösa om man vill ge utlänningarna rösträtt. Man har inte bara utlänningar som är bosatta där, de siffror som här nämndes beträffande utlänningarna i Schweiz berör efter vad jag förstår också gränsarbetarna. De bor ju i ett land och arbetar i ett annat land. Justitieminister" Kling ansåg att jag med orätt talade om att han hade varit ovillig att ge utlandssvenskarna rösträtt. Den långsamma takt varmed detta ärende vandrat fram ända till dess justitieministern hittade den geniale man som fann en lösning, tycker jag visar, att viljan inte varit så där påfallande stor att lösa problemen. Men, som sagt, vi får glädja oss åt att justitieministern har hittat en man som kunde komma på en lösning för den kategori utlandssvenskar som varit ute mindre än fem år. Jag beklagar att alla de andra inte kan få utöva sin rösträtt. Det tycker jag fortfarande är en mycket stor skönhetsfläck i propositionen.

Herr talman! Justitieministern uttalade att jag alltjämt tycks leva kvar i den tron att grundlagen ger utlandssvenskarna rösträtt. Men så är det inte, sade han. Motiven till 1809 års grundlag skulle säga något annat, om jag fattade uttalandet rätt. Jag skall med anledning av detta uttalande be att få till kammarens protokoll anteckna några rader ur betänkande nr 19 år 1962 om utlandssvenskars deltagande i allmänna val. Under rubriken »Gällande bestämmelser» sägs där följande: »Valrätt vid val till riksdagens andra kammare tillkommer enligt § 16 riksdagsordningen envar svensk undersåte, som senast under nästföregående kalenderår uppnått tjugoett års ålder, dock att valrätt ej må utövas av den som står under förmynderskap. Därjämte stadgas att till efterrättelse vid val skall finnas röstlängd; och skall, på sätt i vallagen finnes närmare bestämt, valrätten grundas på förhållandena vid tiden för röstlängdens tillkomst, ändå att förändring inträffar före valet.» Jag tycker att det uttalandet bör vara tillräckligt. Det styrker den uppfattning vi alltid haft då vi diskuterat denna fråga, nämligen att grundlagen ger utlandssvenskarna rösträtt. Jag skall inte ge mig in i det internationella resonemanget. Jag har inga kvalifikationer när det gäller rösträtten i Amerika, Frankrike och våra nordiska grannländer. Men att betrakta landet Schweiz som särskilt besvärligt när det gäller de svenskar som bor där och deras möjlighet att utöva rösträtt är enligt min uppfattning inte riktigt. Där brukar man ordna denna sak på det sättet — landet är ju litet — att man reser till ett grannland och där avlämnar sin röst. Vidare har man kommit in på valsäkerheten som vi också diskuterat vid olika tillfällen. Såvitt jag kan förstå menar man att den skall vara 100-procentig, och det vill vi väl alla. Men jag vill också stryka under vad jag sagt vid tidigare tillfällen.

Man kanske också kan ta med äktamakeförsändelser och se om det verkligen är på det sättet att valsäkerheten är 100 procentig i vårt eget land. Jag anser att så inte är fallet.
Herr talman! Jag är mycket tillfredsställd med att herr Sveningsson till riksdagens protokoll läste in 8 16 riksdagsordningen och tog med den i detta sammanhang mycket väsentliga bestämmelse som säger att »valrätten grundas på förhållandena vid tiden för röstlängdens tillkomst». Det är kanske det som är det avgörande. Men egentligen är väl en sådan här diskussion med dem som skrivit på reservationen ganska överflödig, ty reservanterna anser ju att man kan åsidosätta en människas grundlagsenliga rätt, om det finns starka skäl för det. Detta uttryck återfinnes nämligen på raderna 9—12 i reservationen, och det är ett mycket märkligt uttalande.

I sitt yttrande hade utskottet beträffande frågan om samverkan inom forskningen bland annat ansett det vara en angelägen uppgift för universitetskanslersämbetet att följa utvecklingen av samarbetet mellan universitetsoch högskoleinstitutioner samt näringslivet. Utskottet förutsatte, att ämbetet, i den mån behov ansåges föreligga, skulle framlägga förslag om åtgärder för att ytterligare utveckla kontakterna mellan forskningen vid universitet och högskolor och forskningen inom näringslivet.